Fru talman! Det är naturligtvis inte alltid så lätt för oss generalister i politiken att hänga med i varje skolpolitisk tur, men uppriktigt sagt tycker jag att också skolminister Göran Persson verkar ha vissa problem. Jag har nämligen läst de aktstycken som vi har fått. Den reviderade finansplanen har jag utgått från. Sedan har jag läst i regeringens egen proposition. Där heter det följande: ES ”Frågan om hur huvudmannaskapet för lärare skall lösas är av grundläggande betydelse för det fortsatta arbetet. För att skapa en grund för detta ser jag det som önskvärt att riksdagen redan nu tar ställning till det framtida huvudmannaskapet för lärare, skolledare och syofunktionärer. Det ger mig samtidigt tillfälle att något närmare än vad som skedde i kompletteringspropositionen redovisa det omfattande arbete som för närvarande bedrivs i utbildningsdepartementet med riksdagens beslut med anledning av styrpropositionen som grund.” Men bara ”något närmare” — inte en fullständig redovisning. Det är ju typiskt att man då hamnar i en enda slutsats: förändra huvudmannaskapet, ingenting annat. Det är detta som vår protest går ut på — dels sammanblandningen med den avtalsrörelse som pågår, dels att man inte ger garantier för resurserna. Sedan 1985 — ja, ännu tidigare — har vi, som Göran Persson känner till, varje år haft en stor debatt här i riksdagen om resurserna till skolan. Jag kan förstå att en ny, ambitiös skolminister försöker komma till rätta med problem som har legat länge och gå till finansen. Jag misstänker att det är finansdepartementet som har sagt att ni skall göra på det här sättet för att kommunerna skall få betala kalaset. Vi går inte med på sådana dumheter, utan vi vill ha helheten på bordet när besluten skall tas. Det gäller både resursfrågan och de skolpolitiska utgångspunkter som Göran Persson här har nämnt. Vi har, som har nämnts tidigare, ställt upp på denna debatt i dag för att på medlarnas begäran göra så gott det går i detta läge. Men ansvaret faller tungt på dem som satte i gång processen på de premisser som fanns. Göran Persson vet att jag, även om jag inte har gått ut på gator och torg och krävt det, direkt hos statsministern har begärt att propositionen skall dras tillbaka. Jag såg ingen vettig lösning på hur man skulle kunna komma till rätta med den här sammanblandningen. Jag beklagar djupt att det har blivit så här. Men jag har sett det som nödvändigt att försöka övertyga er om att det hade varit den bästa lösningen. Det vilar ett utomordentligt stort ansvar på regeringen — oavsett vilket beslut som fattas i dag — att försöka räta upp relationerna till lärarna, de skolanställda i övrigt och till eleverna. Jag hoppas för det svenska samhällets bästa att ni skall lyckas. Men ni har inte bäddat bra för det.

Fru talman! Vem är det som har blandat ihop äpplen och päron, Göran Persson? Påstår verkligen skolministern att vi redan har fått se resultatet av analysen? Var finns i så fall den redovisningen? Har den lämnats, och har vårt utskott fått se den? Visst kan jag ha gjort en sammanblandning när jag har sagt att det analysarbete som pågår beställdes i februari. Men jag har läst propositionen ingående, och i den hänvisas till den analys som finns på s. 5. På s. 10 hänvisar man till det analysarbete som pågår. Om inte jag kan tyda vad som står där utan måste gå till Göran Persson och fråga om det, då är propositionen dåligt skriven. Det är ett hastverk. Jag frågar mig än en gång: Var finns helheten i detta paket? Varför inte ge oss paketet först och inte bara snören att hänga oss i! Göran Persson talade om att renodla ansvaret. Jag tycker det låter hemskt. Jag och miljöpartiet de gröna vill i stället odla ansvaret; det tycker vi är viktigt. Vi vill att mycket mer skall föras ut på skolorna, att man odlar ansvaret där, att man kultiverar barnen och lärarna osv. Det är vad det handlar om. Då kan man tala om en decentralisering värd namnet. Det är inne i klassrummet som vi skall ta ansvaret för skolan. Vi skall ha ett direkt inflytande över budgeten, vad som skall köpas in, vad som skall prioriteras och vilket innehåll skolan skall ha. Det är decentralisering.

Fru talman! Jag vänder mig först till Eva Goés och konstaterar åter att den analys som utlovades i kompletteringspropositionen har gjorts. I den proposition som vi nu förelägger riksdagen står bl.a.: ”De bedömningar och förslag som jag nu redovisar är ett resultat av det analysarbete som gjorts i utbildningsdepartementet.” Det är grunden för propositionen, och det är vad som utlovades i kompletteringspropositionen i april månad. Jag tycker det finns anledning att slå fast detta, eftersom den där aspekten på frågeställningen av och till förs fram i debatten. Man gör ett slags poäng av att analysarbetet inte skulle ha utförts. Självfallet har det utförts, och det redovisas också i propositionen. Man kan sedan tycka att analysarbetet inte är tillräckligt djupt och omfattande; det är en värdering. I så fall skall man kritisera propositionen på dé punkter där man tycker att analysen är för grund och begära mer av utredning och av inträngande studier. Vi har fått höra svepande och rent allmänt hållen kritik. Men konstruktiva synpunkter och krav på var man ytterligare skall gå in på djupet saknas. Möjligen beror det på att det är lättare att kritisera och ta avstånd än att själv bidra med konstruktiva förslag i en diskussion. Det är något som vi alla har mött många gånger i skilda sammanhang. Jag trodde inte att jag skulle behöva möta det i den här typen av diskussion. Här har också talats om ett sammanträde i början av april månad. Bengt Westerberg sade att han läste om det i en information från Sveriges Lärarförbund. En av de myter som har spritts kring den här frågan har varit att man då gjorde upp om hur saker och ting skulle hanteras. Vad som då gicks igenom med arbetsgivarverket, Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet var en information som jag tidigare hade lämnat till Lärarnas Riksförbund och till Kommunförbundet inför den kompletteringsproposition som kom i slutet av april månad och som innehöll den skolpolitiska nyheten att vi åter skulle ta upp frågan om skolans kommunalisering och den kommunala regleringen av lärarnas och skolledarnas tjänster. De av er som sysslar med skolpolitik inser att den hanteringen var nödvändig och helt naturlig med tanke på att det gäller en så laddad frågeställning. Frågan var också nyligen utredd, och det sades då att den inte skulle tas upp till diskussion. Det är bakgrunden till det nämnda sammanträdet. Jag tycker att en del av den kritik som har riktats mot den typen av information är överdriven och grovt osaklig. Om vi skall försöka förändra en så stor verksamhet som skolan utgör, eller någon annan del av gemensam sektor, då måste vi faktiskt informera dem som företräder och arbetar i verksamheten, oavsett om de är medlemmar i TCO, SACO eller LO. Självfallet måste information lämnas på ett tidigt stadium. Den här frågan är av sådan art att den både skall hanteras i riksdagen och naturligtvis på det fackliga planet. Det handlar ju om att byta arbetsgivare i den meningen att man byter avtalsslutande part. Det var en fullkomligt naturlig information inför vad som sedan delgavs i kompletteringspropositionen. Carl Bildt kommer tillbaka till februaribeslutet här i riksdagen om skolpropositionens hantering i kammaren. Det var en proposition som jag fick föra genom kammaren. Bengt Göransson skrev den. Propositionen var mycket bra och principiellt hållen samt gav riktlinjer för mycket av det vi nu diskuterar. Bengt Westerberg sade att i en mening hänger propositionen i dag samman med avtalsrörelsen, nämligen på så sätt att Kommunförbundet har drivit kravet om den totala arbetstiden. Därmed skulle man alltså kunna se en koppling mellan propositionen och avtalsrörelsen. Det är kanske något krystat men möjligen ett logiskt resonemang. Låt mig peka på vad riksdagen beslöt i februari månad och vad som fanns med i skolpropositionen, vilken en stor del av kammarens ledamöter ställde sig bakom. Så här skrev man: ”Vi har alltför länge haft ett oklart ansvarsförhållande för skolan. Det kan vi inte forffätta med. Det drabbar skolan och personalen. De insatser som behöver göras är av flera olika slag, en lönemässig uppvärdering, en ännu större professionell kompetens inom fortbildning, en bättre personalvård, en bättre fysisk arbetsmiljö” osv. Därefter fördes ett långt resonemang om utgångspunkterna för personalpolitiken i skolan. I det resonemanget fanns med förslag som vi i dag känner igen i avtalsrörelsen. Kom inte och säg att arbetsgivarverket eller andra inte har haft förankring i sitt resonemang när de har gått in i avtalsrörelsen! Detta finns bl.a. i det riksdagsbeslut som fattades i februari månad och som en stor del av denna kammares ledamöter ställde sig bakom. Jag tycker att rätt skall vara rätt och att också den saken skall framhållas och göras tydlig. Olof Johansson envisas med att föra debatten med finansdepartementet. Som alla andra inser jag att det är en mäktig institution med stort inflytande. Det är dock så att det är vi i utbildningsdepartementet som svarar för den här propositionen, som förelagts riksdagen för behandling. Det måste finnas en tagg någonstans i Olof Johansson, då han på detta sätt kommer tillbaka till finansdepartementets oerhörda inflytande. Kanske kan man i detta rent av spåra något slags brist på tilltro. Möjligen kan det ha sin förklaring i hans eget regeringsarbete eller i någon annan erfarenhet — vilken den nu kan vara. Vad det nu handlar är faktiskt ett beslut som riksdagen fattar. Precis som Ylva Johansson så klokt sade är det riksdagens beslut som gäller. Efter detta får regeringens ministrar rätta sig. Oavsett om de är finansministrar eller skolministrar har de att följa de beslut som riksdagen fattar. Det är de beslut vi nu skall fatta som skall skärskådas och granskas. Det är också med den utgångspunkten som debatten bör föras. Fru talman! Låt mig sluta med att peka på att den förändring i skolan som vi nu står inför har två utgångspunkter som förutsätter varandra. Den ena är: Kunskapsoch kompetensuppbyggnaden i befolkningen leder fram till krav på decentralisering. Det gäller all verksamhet såväl i privat industri som i gemensam sektor. Skolan kan inte stå utanför. Den andra är: En decentralisering av en så komplicerad verksamhet som skolan utgör kräver tydliga mål, utvärdering och en aktiv statlig nivå. Den decentraliseringen bygger på professionella, som ges ett stort utrymme för egna initiativ och eget engagemang. Den enda möjligheten att utveckla verksamheten är att släppa loss kreativiteten lokalt. Den kan aldrig kommenderas fram med detaljreglering på central nivå. Mot den bakgrunden skall propositionen ses, och mot den bakgrunden är den ett naturligt led i den skolpolitik som förs sedan flera år tillbaka och som så sent som i februari månad tog sig uttryck i ett stort riksdagsbeslut om politikens inriktning. Det här är nästa steg, en uppföljning. Låt oss ta det steget!
Fru talman! I utbildningspolitiska debatter här i riksdagen talas det ofta om kunskap och kompetens. Vi hade en sådan debatt senast i går, då vi från vpk:s sida försökte förmå riksdagen att besluta om vissa kvalitativa förbättringar av den nya grundskollärarutbildningen. I samband med diskussioner om kunskap hävdas det också att kunskap är makt. Men när man definierat det här förhållandet har man också sagt att kunskapen kan lånas till makten. Det blir därmed följdriktigt att säga att makt också är kunskap — kunskap om att definiera den kunskap på vilken makten skall vila. Avsaknad av kunskap, som återspeglas i barns och ungdomars värld, leder inte till den kunskap som ett kulturellt samhälle behöver. Avsaknad av eller stora brister i kunskaper leder till att insikterna blir praktiskt obrukbara och till att kunnandet blir teoretiskt obegripligt. Vad jag här talar om är förnuft, och det är något som jag skulle ha önskat hade präglat den debatt som nu till slut förs här i riksdagen. I detta sammanhang vill jag säga, fru talman, att vpk aldrig har verkat för nedskärningar på skolans område. Vi har under hela 80-talet ihärdigt försvarat skolans anslag. Regelmässigt har vi bekämpat alla försök till försämringar av skolans resurser. Ett viktigt skäl för vårt agerande är att vi vet att när vindarna blåser snåla, drar vinden kallast över dem som redan har det dåligt. Vår ambition är att med de redskap som finns inom utbildningspolitiken söka bidra till en likvärdig skola. Vi är dock helt medvetna om att skolan själv inte kan ge alla förutsättningar för en likvärdig undervisning. Kvaliteten och graden av likvärdighet styrs naturligtvis i hög grad av den faktiska fördelningspolitik som förs. Det handlar om bostadspolitik för att vi inte skall få segregerade skolor. Det handlar om socialpolitik för att barnen skall få en trygg uppväxt och fritid som sammanlagt påverkar deras möjligheter att ta till sig undervisningen i skolan. Det handlar om kulturpolitik som kan återspegla verklig sorg och glädje, en kulturpolitik som ger unga människor egenidentitet och rätt till stolthet, en kulturpolitik som kan vara till vägledning i skolarbetet för både studerande och lärare. Det handlar om miljöpolitik i vid bemärkelse och av en kvalitet som ger svar på både naturvetenskapliga frågor och filosofiskt existentiella spörsmål. Det handlar också om miljöpolitik på den egna arbetsplatsen, dvs. inom skolan, som gör att skolarbetet kan utföras med bästa resultat och utan hot mot hälsan. Eller uttryckt med andra ord: mot plikt skall svara rättigheter. Jag skulle kunna göra listan på vilka samhällsområden som ger skolan särskilda villkor ännu längre, men jag stannar här. I början av mitt anförande påminde jag om att vi från vpk:s sida aldrig medverkat till nedskärningar på skolans område. Vi har snarare varje år föreslagit förstärkningar till skolan. Tyvärr har vi alltför ofta stått ensamma och faktiskt av andra partier blivit beskyllda för att föra en överbudspolitik på skolans område. Vi har självfallet tillbakavisat slika beskyllningar, och nog har vi haft skäl för den politik som vi har fört. Någon har påpekat att det här är 80-talets sista stora skoldebatt, och det är då passande att belysa den situation i vilken vpk har fått föra sin politik under 80-talet. Jag vill göra denna tillbakablick när vi nu står på tröskeln till 90-talet. Jag vill särskilt se på skolans resursvillkor. Tyvärr, ärade ledamöter, blir det inte någon särskilt munter redovisning. Låt mig börja med 1981, då vi hade en borgerlig regering. Då fattade riksdagen beslut om att investeringsbidragen till skolbyggnader skulle slopas — minus 320 milj.kr. Samtidigt passades på att dra in statsbidrag till hyra av vissa skollokaler — minus 10 milj.kr. 1982 reducerades statsbidragen till lärarlöner med 2 96 — minus 230 milj.kr. Samtidigt passades det på att slopa statsbidragen till pedagogisk stödpersonal inom gymnasieskolan — minus ytterligare 30 milj.kr. Varken 1981 eller 1982 kunde nedskärningar göras med vpk:s stöd. Vilka partier stödde då nedskärningsförslagen? Det är en bra fråga. 1983 avvecklades statsbidraget till lokaler för elevhem. Den utökade förstärkningsresursen enligt Lgr 80 kommer inte till stånd. Ett särskilt veckotimpris för hemspråksundervisning med lägre statsbidrag som följd, och kommunerna får ta över omskolning och omplacering av lärarpersonal — allt detta innebär en nedskärning med minus 290 milj.kr. 1984 sker det flera reduceringar av statsbidragen inom utbildningssektorn. Exempelvis minskas förstärkningsresursen för den icke undervisningsbunda delen. Nu införs också en timreduktion på gymnasieskolan. Staten drar ner med minus 260 milj.kr. Vpk protesterade, men nedskärningarna gick igenom i riksdagen. Vilka partier stödde då nedskärningsivern gentemot skolan? Det är en bra fråga. 1986 slapp skolan nedskärningar, och vpk pustade ut i förhoppning om att nu stundade nya tider. Men 1985 då? Vilka partier var överens om nedskärningar då? Det är fortfarande en bra fråga. 1986 fixade och donade man här i riksdagen med skatteutjämningsavgifter och skatteutjämningsbidrag till kommunerna, eftersom riksdagen sade nej till att reducera skolstatsbidraget med 3 20 — minus 690 milj.kr. för kommunerna. Kommunerna kompenserar sig naturligtvis för denna smäll, förmodligen också på skolans område. Vpk protesterade och lade motförslag i riksdagen. Jag skall inte trötta med fler uppgifter utom en enda till, som är principiellt mycket viktig. Det talas i dag om att regering och riksdag befinner sig i gränslandet till vad som är frågor för arbetsmarknadens parter. Men om dagens situation skulle kallas för ett klavertramp, vad skall man då säga om den s.k. cash limit-principen, dvs. ett riksdagsbeslut som innebär att om avtalen spräcker ramen för löneökningar, skall det också få konsekvenser för organisationen inom skolan? Alltså skall lärarnas lönekrav ställas mot undervisningens behov i övrigt. Man kan också uttrycka det så, att lärarnas krav kan komma att ställas mot elevers och föräldrars. Tyvärr, herr talman, såg vi inte massdemonstrationer när detta fackföreningsfientliga beslut fattades här i riksdagen. Naturligtvis har vpk skarpt protesterat och tillbakavisat ett sådant mot föreningsrätten fientligt förslag. Men nej då, en majoritet i riksdagen har sagt ja. Vilka partier var med? Det är en bra fråga. Jag skall strax svara på frågan vilka partier som var med i den uppräkning jag har gjort. Men först vill jag bara erinra om att utrustningsbidraget till gymnasieskolan skall tas bort, mot vpk:s politik. Nåväl, vilka partier eller vilket parti av dem som nu vill vara i opposition har stött nedskärningspolitiken, den verkliga nedskärningspolitiken, mot skolan? Jo, det är folkpartiet och moderata samlingspartiet, var för sig eller i skön förening. Jag tycker att det är nödvändigt att göra den här summariska genomgången för att öppna ögon, få öron att lyssna och tankar att bulta. Jag har visat att vpk inte medverkar till kvalitativa försämringar på skolans område, vare sig nu eller i framtiden. Skall en sådan politik föras, finns det andra partier att tillgå, tydligt nog. Jag har också visat att en del som här i dag står och talar festligt om kunskap och kvalitet sällan sätter verkan bakom orden. Det är tråkigt att miljöpartiet har hamnat i denna fålla. Det gör att man verkligen kan undra hur en uppgörelse mellan regeringen och något av dessa partier skulle se ut vid ett eventuellt kommunaliseringsbeslut. För kommunalisering av skolans personal, lärare och andra, har de ingen principiell invändning mot. Det har framgått mycket tydligt under debatten här i dag, och det har vi vetat länge, i flera år. Det är bara det att de helst vill träffa en uppgörelse på sina villkor för statsbidrag och stöd till privatskolor. Så står det till ibland med principer. Allt det här går att läsa i partimotioner, reservationer till betänkandet och särskilda yttranden från folkpartiet och moderata samlingspartiet. Jag skall inte trötta kammaren med högläsning. Herr talman! Som jag sade tidigare, har det i debatten kring frågan om en förändring av bl.a. lärarnas avtal sagts att riksdagsfrågor och fackliga frågor blandats ihop. Det innebär att också den här debatten skulle vara inne i ett gränsland. Jag skall försöka låta bli att säga något om avtal. Däremot, herr talman, skulle jag vilja ta upp en annan fråga. Jag tycker att det är viktigt att nämna, kanske som en parentes, att de som föreslagit närvaroplikt för riksdagsledamöter här i kammaren inte förstår uppdragets natur. Jag tror att det är en kollega till herr talmannen som föreslagit detta. Jag kan heller inte förstå varför vi skulle föreslå ett pris på tavlor utifrån hur många timmar konstnären målat eller att Dramatens skådespelare skulle repetera 20 timmar och sedan gå in och riva av pjäsen. Nog om detta. I den intensiva debatten kring skolans arbetsmiljö och därmed likvärdighetsprincipen för skolans del har det hävdats att en statlig reglering av de anställdas tjänster skulle vara en kvalitetsgaranti. Jag tror inte att detta är helt sant. I början av mitt anförande har jag påvisat angrepp som gjorts mot skolan och som kraftigt undergrävt kvaliteten under hela 80-talet, och det har skett trots att olika tjänster varit statligt reglerade. I går fick jag mig tillsänd en trasig lärobok, som jag för övrigt så snart som möjligt skall skicka tillbaka — med vilka känslor kan var och en tänka sig. Boken är fullklottrad och sönderläst, och sidor saknas. Så får det naturligtvis inte se ut, om man tar unga människor och deras behov av god utbildning och grundlig undervisning på allvar! Så får det inte se ut, oavsett om vi har statligt eller kommunalt reglerade tjänster. Men så här ser det ut just nu, innan vi har fattat beslutet — just nu, när lärartjänsterna är statligt reglerade. Detta är en kvalitetsfråga. Jag menar att denna s.k. lärobok på ett mycket tydligt sätt visar att frågan om en likvärdig skola avgörs av helt andra faktorer en tjänstekonstruktioner. Det handlar om vilken politisk vilja som skall vara gällande på skolans område. Vpk står för en politik som innebär hela läroböcker, en god utrustningsstandard, bra arbetsmiljö, en god undervisning och utbildning oavsett om du är pojke eller flicka, oavsett dina föräldrars plånboks tjocklek. Den politiken står vi i vpk för, både här i riksdagen och ute i kommunerna.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

Herr talman! Björn Samuelson vet mycket väl att miljöpartiet i sitt skolprogram har tagit upp frågan om den betygsfria skolan. Här sitter vi i precis samma båt som vpk. Jag hoppas att vi också styr åt samma håll, att vi ror båten i land. Om vi skall få en skola där barnen utvecklas i sin egen takt, då måste grundskolan vara betygsfri. Björn Samuelson nämnde att miljöpartiet hoppar i samma fålla som moderaterna och folkpartiet när det gäller statsbidragssystemet. Ja, vi anser att statsbidragssystemet skall förändras. Jag tror att de flesta av partierna i riksdagen i dag anser detsamma. I dag får t.ex. Danderyd höga statsbidrag på grund av att lärarna stannar där eftersom de trivs. Och det är bra. Lärarna stannar länge i tjänsten, de blir gamla och får högre löner. Därför går det mycket pengar just till Danderyd. En invandrartät kommun får däremot ytterst låga statsbidrag, eftersom lärarna där är unga; det blir en stor omsättning och rotation. Detta är uppgifter som jag fick från utbildningsdepartementet när jag ringde och frågade om den analys som jag har efterlyst många gånger. Jag har alltså inte bara stått här och frågat Göran Persson, utan jag har genom utbildningsdepartementet tagit reda på hur det ligger till. Jag vill alltså ha rätt i sakfrågan på den punkten. Vi i miljöpartiet anser att vi gör det som är rätt för barnen. Om vi låter statsbidragen följa eleverna kommer bidragen ner på skolans nivå. Men man måste också, Björn Samuelson, ta hänsyn till om det är fråga om en glesbygdsskola, en skola för handikappade, för invandrare osv. I så fall måste man stärka dessa resurser. Detta finns faktiskt med i propositionen, där man talar om de strukturella olikheterna.
Herr talman! Den svenska skolan har internationellt sett stora resurser till sitt förfogande. Det tror jag nog att vi kan vara överens om. Skolanslagen har väl egentligen aldrig varit så höga som de är nu. Men problemet, Björn Samuelson, är att pengarna inte alltid används på rätt sätt. Man löser inte alla problem genom att satsa mer pengar och ytterligare mer pengar. Man måste se till att pengarna används på rätt sätt. Pengarna satsas i för liten utsträckning på det som är skolans huvuduppgift, detta att bedriva undervisning, att värna om kunskaper och färdigheter. Administration och byråkrati har i alltför stor omfattning fått sluka pengar. Samma sak gäller för en del andra aktiviteter som inte är förknippade med undervisning, kunskaper och färdigheter. Jag håller med Björn Samuelson om att läroböckerna inte får se ut som de gör. Men detta är ju en kommunal uppgift. Och jag menar att Björn Samuelson och vpk verkligen talar med kluven tunga. Man hävdar att det skall vara fråga om en kommunalisering av lärarna, och i det fallet litar man på kommunerna. Men sedan visar man upp bristerna i det som kommunerna har ansvaret för, nämligen läroböckerna, och man talar dessutom om ett särskilt statsbidrag som skall gå till de kommuner som har försummat sina lokaler. Jag tycker att Björn Samuelson och vpk talar med kluven tunga. Vad vi skall tala om, vad vi skall debattera, är hur pengarna skall användas och om de används på rätt sätt. Men pengarna används inte på rätt sätt. Jag trodde att vi var rätt överens om detta.

Herr talman! Jag försökte i mitt huvudanförande säga att frågan om likvärdighet i skolan handlar om mer än ren och skär skolpolitik och utbildningspolitik. Så är det naturligtvis, Eva Goéös. Hur mycket ökar kostnaderna för glesbygdskommunernas skolskjutsar om miljöpartiet får igenom sin föreslagna bensinprishöjning? Detta kostar också pengar. I går gick miljöpartiet emot vpk:s och centerns förslag om en förbättring av engelskkunskaperna hos lärare i grundskolan. Varför det? Eva Goöés har jui dag stått här och talat om kunskaper och kompetens. Eva Goös, förklara agerandet i går här i kammaren! Detta agerande finns redovisat i protokollet. Så till moderaternas Ann-Cathrine Haglund. Ja, det kan hända att Sverige internationellt sett avsätter stora resurser till skolans område. Ann-Cathrine Haglund säger att pengarna inte används på rätt sätt. Vad är det då som är fel? Är lärartätheten för hög? Ann-Cathrine Haglund säger att jag talar med kluven tunga när jag talar om kommunernas ansvar. Då vill jag uppmana Ann-Cathrine Haglund att gå till Beatrice Ask, hennes partikollega här i Stockholm, och be henne göra någonting åt lokalerna. Säg samtidigt till henne att avsvärja sig alla eventuella statliga bidrag som vpk nu vill satsa på arbetsmiljön. Anser inte moderaterna att arbetsmiljön är viktig för en likvärdig skola? Är det inte viktigt att man ser till att de beslut som fattas här i riksdagen faktiskt också får fysiska förutsättningar att genomföras ute i skolorna? I moderaternas skolpolitiska värld existerar inga rättigheter, men däremot plikter. Vi i vpk har när det gäller statsbidragen till skolan sagt, att eftersom en del behöver mer, innebär detta också att en del inom samma organisation, samma verksamhet, kan få litet mindre. Detta har moderaterna aldrig sagt. Så rakryggade och rättfärdiga har moderaterna aldrig varit.

Herr talman! Jag vill ge Björn Samuelson ett tack för att han tog upp frågan om miljön. Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot att man tar ut skatter och sedan inte investerar i miljösatsningar. I stället låter man detta gå till sänkningar av marginalskatten. Jag hoppas att Björn Samuelson och alla andra nu får reda på detta. Vi anser inte att det är låginkomsttagarna som skall ta den smällen, som skall klä skott därför att priset på bensin höjs. Vi anser att dessa medel skall gå direkt till miljöinvesteringar. I glesbygder kan man, Björn Samuelson, använda sig av beställningstrafik. Man behöver inte ha stora dieselbussar. Jag kommer själv från glesbygden. Jag har själv varit med och utarbetat skolskjutsprogram och lyckats reducera skjutsarna till ett minimum. Det handlar även i detta sammanhang om kunskap. Björn Samuelson säger vidare att vi har avsvurit oss en förlängning av lärarutbildningen vad gäller engelskan. Vi har inte instämt i den kören. Vi måste inte alla sjunga i samma stämma. Jag är för resten första sopran; Björn Samuelson kan komma med som bas. Vi har sagt att det är viktigt med miljöundervisning. Detta är vad vi vill återkomma till. Vi vill ha med miljöfrågorna i lärarutbildningen. Vi vill också ha med engelskan, men det finns ju speciella linjer man kan välja i det fallet. Man kan alltså välja engelska om man vill studera det. Miljöundervisning däremot bör enligt min mening ingå på alla linjer.
Herr talman! Det var bra att Björn Samuelson höll med om att den svenska skolan internationellt sett har stora resurser till sitt förfogande. Björn Samuelson frågar nu vad som är fel. Ja, vad är det för fel? Jo, det är fråga om det som vi moderater har sagt hela tiden: Vi måste klart betona vad som är skolans huvuduppgift, vad skolan skall göra. Vi måste t.ex. minska den stoffträngsel som enligt lärarna är ett av deras allra största problem. De har till följd av denna stoffträngsel inte tid, de känner sig hela tiden otillräckliga. Vi skall sätta upp tydliga mål för skolan — mål som betonar kunskap och färdigheter och som slår vakt om undervisningen. Vi skall ha betyg. Vi skall ha ett statsbidragssystem där bidragen följer eleven. Vi skall ha en avreglering. Vi skall ha en fristående utvärdering. Vi skall ge förtroende till dem som finns ute i verksamheten — lärarna och skolans övriga personal. Det är ute i skolorna som kunnandet och kompetensen finns. Vi skall ge dem förtroendet att organisera och utforma verksamheten på bästa sätt. De vet det och de kan det. Verksamheten blir då bättre och — tro mig eller ej — den tar också effektivare vara på resurserna.

Herr talman! Jag lämnar miljöpartiet därhän. Eva Goés får ursäkta, men musik kan vi ha vid något annat tillfälle. Vilken är skolans huvuduppgift enligt moderaterna? Ann-Cathrine Haglund räknade upp en rad olika saker. När det gäller varenda punkt, som jag har räknat upp, under hela 1980-talet har moderaterna varit med och skurit ner anslagen till skolan. Ni var också med i våras när det fattades beslut om att man skulle ta bort utrustningsbidraget till gymnasieskolan. Ann-Cathrine Haglund räknade upp en mängd saker — lärarna skall skriva betyg, vi skall hn: avreglering och jag vet inte allt. Samtidigt skär vi ner här i riksdagen. "Tur går detta ihop? Betyder inte arbetsmiljön någonting för moderata samlingspartiet? Svarar inte rättigheter mot plikter? Vad är det för syn på demokrati? Vad är det för syn på demokratiskt fattade beslut, om man inte ger rättigheter till den som skall uppfylla plikterna enligt beslut? Gå till Beatrice Ask, och be henne att hon sätter fart i Stockholm! För vpk:s vidkommande kan hon få ta en del av det bidrag till bättre arbetsmiljö som skall motverka astma och allergi hos lärare och annan personal och elever. Detta skall vi fatta beslut om här i kammaren om en liten stund. Hon kanske inte får det för Ann-Cathrine Haglund. Moderater i Stockholm skall kanske vända sig till vpk i riksdagen. Ja, varför inte?

Värderade talman! Björn Samuelson känner tydligen behov av att ytterligare förstärka samhörigheten med socialdemokraterna genom att räkna upp en mängd exempel på nedskärningar på skolans område och sluta med att skälla ut moderata samlingspartiet och folkpartiet. Han glömde att tala om att det var ett regeringsskifte mitt i perioden med alla de nedskärningarna som han tog exempel på. Man kan också undra hur representativ Björn Samuelson själv är för vänsterpartiet kommunisterna i landet. I Göteborgsposten i dag kan man t.ex. läsa att en ledamot i vpk:s partistyrelse, Anders Meuller, skriver att vpk-ledamöterna känner sig svikna. Han skriver att vi trodde att vpk skulle säga nej till en kommunalisering av skolan och att vpk-riksdagsmannen Björn Samuelsons uppgörelse med socialdemokraterna är överordnad allt förnuft. Värderade talman! De här dagarna har många företagare planerat hur de skall visa sin personal uppskattning för det gångna årets arbetsinsats. Inför julen passar man på att ge litet julklappar, som ibland t.o.m. är så värdefulla att mottagaren måste ta upp dem i deklarationen till skattemyndigheten. Det är väldigt vanligt att man bjuder sin personal på julbord, och alla som säljer presentartiklar har sin bästa försäljningsperiod när företagen skall köpa julklappar till sina anställda. Med presenter inför julen vill arbetsgivaren visa sina medarbetare hur betydelsefulla de är. De flesta arbetsgivare vet nämligen vilken stor effekt uppmuntran har. Ja, uppmuntran är i det närmaste livsnödvändig för oss människor. Det är bara robotar som klarar sig utan uppmuntran! I dag skall Sveriges riksdag markera sin roll som arbetsgivare för Sveriges lärare, och det är arbetsgivarrollen, som jag här vill kommentera. Regeringen har sin syn på arbetsgivaransvaret. Det har regeringen visat i kontakter med lärarorganisationerna, i direktiv till arbetsgivarens förhandlingsavdelning, statens arbetsgivarverk, och i proposition 1989/90:41, som är orsak till denna debatt. Folkpartiet har en annan uppfattning om hur vi skall visa arbetsgivaransvar för Sveriges lärare. Vi tror inte att regeringens förslag är riktigt lyckat. Det avtal om löner, som vissa lärargruppers fackliga ombud redan accepterat, hör visserligen till den ”julklappsgrupp” som man måste rapportera i sin självdeklaration. Det är dock en ganska tvivelaktig julklapp, om arbetsgivaren vill visa uppmuntran. Det är som att säga till sina medarbetare: Jag vill höja er lön, men jag litar inte på att ni är riktigt plikttrogna. Därför måste ni göra allt ert arbete på en bestämd plats. Lämnar ni den platsen, så kan ni inte vara tillräckligt nyttiga för företaget. Det är som att säga till poliserna: Vi vill höja er lön, men då måste ni uträtta allt ert arbete i polisbilarna. Lämnar ni bilarna, så är ni inte tillräckligt nyttiga för polisväsendet. Värderade talman! Hela ”avtalspaketet” hör ihop med propositionen om kommunalisering av lärartjänsterna. Jag kan inte tänka mig annat än att regeringen menade något gott med förslaget om förändringar av lärares arbetsvillkor. Om riksdagens socialdemokratiska — och kommunistiska — ledamöter hittills hänfört de föreslagna förändringarna till julklappsavdelningen, torde den senaste tidens opinionsyttringar och den här dagens debatt visa, att ganska många tycker att det är dåliga julklappar. Blir det lättare för lärare att känna inspiration till att efter lektionernas slut ta itu med efterarbete, förberedelser, samarbete, inläsning av nyheter i ämnet osv. om läraren tvingas göra det i skolans lokaler? Kan det inte t.o.m. vara så, att lärare orkar med sin psykiskt påfrestande uppgift just för att de kan byta miljö mellan dagens olika arbetsuppgifter? Till regeringen — och till riksdagens socialdemokrater och kommunister — säger folkpartiet: Vi tror att förslaget om att tvinga kvar lärarna i skolan ett visst antal timmar utöver lektionstiden är fel sorts personalfrämjande åtgärder. Det är också en alldeles felaktig pedagogisk metod. Kan de, som företräder den här ”tvångsideologin” ge ett enda exempel från historien på att just tvångsmetoder givit arbetsinsatser av hög kvalitet? Statsrådet Göran Persson sade något liknande nyss, ändå tycker jag att han stöder ett slags tvång om han stöder den här delen av avtalet. Många av oss politiker bygger hela vår politiska ambition på viljan att befria människor från onödigt tvång. Folkpartiet tror att vi än mer borde ge utrymme för alla människors fantasi och vilja att själva förändra och förbättra sina arbetsuppgifter. Det gäller också lärare, som har till huvuduppgift att vägleda våra barn och ungdomar till kunskap och arbetsglädje, så att vårt land skall kunna fungera även i nästa generation — och nästa, och nästa .

Herr talman! Jag skall inte bli så långrandig i min replik. Jag vill bara göra klart några saker för Carl-Johan Wilson. Folkpartiet får väl stå för sina uppgörelser när det gäller nedskärningar på skolans område, så står vi för dem som innebär ett plus på kontot. Det är fritt fram att uttrycka åsikter i vårt parti, också för dem som sitter i styrelsen för partiet. Skulle det vara märkvärdigt? Vad är det annars för stalinism som präglar folkpartiet? Förresten tror jag att vi har något gemensamt, Carl-Johan Wilson och jag, när det gäller den åberopade insändaren. Det rör ett av flera personangrepp som jag har blivit utsatt för i samband med denna debatt och diskussionen kring det beslut vi skall fatta i dag. I insändaren kallades jag för vänsterns Ola Ullsten. Det är nog ett bland de grövsta personangrepp jag har blivit utsatt för.

Herr talman! Mycket har sagts i denna debatt. Att jag ändå tar till orda beror på att jag under tio år har suttit i Kommunförbundets förhandlingsdelegation. Jag avgick först i början av juni 1989. Jag har fått en del insyn. Först vill jag dock göra några reflexioner angående riksdagen och denna fråga. I dag är riksdagen avstängd med kravallstaket. Vem är det egentligen vi skyddar oss mot? Jo, adjunkter och lektorer och också ganska många pensionerade lärare. Det borde oroa oss allihop. De är oroliga för vår skola. Vad vi ser i dag är en mycket stor misstroendekris. Staten har inte råd med denna typ av förtroendekris. Detta kan inte sägas för ofta. I Sverige var vi en gång med rätta stolta över att arbetsmarknaden kunde klara upp sina problem och motsättningar utan att dra in staten. Vi har sedan 1982 dess värre sett alltför många inblandningar av regeringen i avtalsrörelsen. Men årets inblandning, ytterst av Göran Persson, har gått oerhört mycket längre. Avtal och politiska ställningstaganden har blivit en härva, där olika sakfrågor inte längre går att skilja åt. Riksdagen har alltså blivit indragen i detta politiska avtalsspel. Det är djupt skadligt för riksdagens auktoritet och legitimitet. Den argumentering jag hörde här innan, att kommunaliseringen är helt fristående från avtalsfrågan, håller inte. Varför debatterar vi kommunaliseringen i dag och inte i nästa vecka, som det var schemalagt? Jag har, som jag sade innan, sett mycket av förhandlingsspelet bakom kulisserna under tio år. Tyvärr måste jag konstatera att man inom Kommunförbundet ofta har visat en betydande irritation mot lärare och deras organisationer. Man har inte haft förståelse för intellektuellt arbete. De annorlunda arbetsformerna inom skolan har det inte funnits någon acceptans för. För de avtalsåtgärder som Kommunförbundet i mycket legat bakom — Göran Persson var ju fram till nyligen kommunalråd — har man åberopat god personalpolitik. Jag tycker att vi, när vi hörde på Carl-Johan Wilson, fick en vision av god personalpolitik. Jag kommer inte att försöka ge den visionen. Jag skall i stället läsa ur handlingar, personalpolitiska dokument, där man ser en vision av 90-talets skolverklighet. Jag har här en skrivelse från Kommunförbundet daterad den 25 april 1989. Där talar man om hur personalpolitiken i skolan borde ändras. Jag har bara tid att läsa några utdrag — ni skall få höra en del punkter: — Personalpolitiken är ett av de viktigaste instrumenten för utvecklingen av verksamheten i skolan. — Lärare och skolledare ställer rättmätiga krav på att få en arbetsgivare som är villig att ta ansvar för ett samlat personalpolitiskt handlingssätt. - Kommunerna är beredda att ta arbetsgivaransvaret, men då krävs att kommunerna får odelat ansvar. Krav på viktiga förändringar: —- Att lärarna i högre utsträckning finns i skolan. Detta är en nödvändig förutsättning för att ge lärarna möjlighet att arbeta tillsammans med varandra och med övrig skolpersonal. - Att utformningen av systemet ger arbetsledningen möjligheter att behandla de anställda som individer. Vad annars? Lite längre fram i Kommunförbundets skrivelse står det: Inom främst två områden måste förändringar åstadkommas för att personalpolitiken skall kunna bli ett instrument för att utveckla skolan. Det gäller arbetstidsregleringen och regleringen av lärarnas åligganden. Nuvararande reglering av lärarnas åligganden kan uppfattas som en uttömmande beskrivning av arbetsuppgifterna. Ett nytt arbetstidssystem går inte att förena med nuvarande uppgiftsbeskrivning. En framtida reglering bör därför vara av mer generell karaktär. I skrivelsen avslöjas mycket långt gående skolideologiska motiv. Detta kan utläsas av det som inte står i skrivelsen. Det sägs inte ett ord om kunskaper eller om skolans huvuduppgifter. Man tänker sig inte att kunskaper och kulturarv, som vi skall förmedla till barn och ungdomar för att de skall kunna klara de utmaningar som de kommer att möta i framtiden, är viktiga och att nyckelpersonalen i detta sammanhang, lärarna, har den absolut mest väsentliga uppgiften. Detta skrämmer mig. Och det skrämmer mig att se kommunalpolitiker som arbetsgivare, och jag har ju umgåtts ganska mycket med kommunalpolitiker. Blir kommunerna bra arbetsgivare? Låt oss hålla oss till fakta. Dess värre måste jag säga nej. Att jag säger dess värre beror på att jag i och för sig tycker att det skulle vara önskvärt med en decentraliserad skola med mindre statlig styrning. Men det får inte gå till hur som helst. Kommunförbundets förhandlingsorgan har visat mycken omognad och bristande kunskap i denna fråga. Kommunförbundets förhandlingsorgan har aldrig gjort några som helst kalkyler över vad reglerade arbetstider skulle kosta kommunerna i nyoch ombyggnad av skolorna. På en direkt fråga från mig till förhandlingsdelegationen i maj, om den gjort åtminstone överslagsberäkningar när det gäller de ökade investeringskraven, fick jag beskedet att sådana inte hade gjorts. Än värre var att förhandlingsdelegationen ansåg att det var onödigt att göra sådana. En sådan arbetsgivare förlorar all trovärdighet inför sin personal och även inför skattebetalarna. Skollokalerna är, som vi har hört, på alltför många håll under all kritik. Arbetsmiljömyndigheterna hade säkerligen inte accepterat den typen av lokaler och de brister som finns i skolorna om de hade återfunnits i näringslivet. Endast ett fåtal kommuner har gjort en inventering av skollokalernas status. Till dessa undantag hör Malmö och Sala. I Malmö gjordes detta under den borgerliga tiden. Att investeringsbehoven skulle bli enorma var uppenbart redan för tio år sedan. Men kommunalmännen har inte gjort något, och det finns faktiskt ingen ursäkt. Nu är Björn Samuelson inte i kammaren, men jag vill ändå påpeka att det i början av 80-talet skedde en omläggning av statsbidragen, inte en neddragning. Jag skulle vilja säga att det blev plus minus noll i fråga om statsbidragen. Endast en marginell indragning på 300 miljoner gjordes. Jag anser alltså att fakta bör tala. Kommunförbundet, som företrädare för kommunerna, har bidragit till att skapa en eländig förtroendekris mellan skolans nyckelpersonal och det politiska etablissemanget. För skolans skull måste kommunaliseringen uppskjutas för att förtroendet skall kunna skapas igen mellan arbetsgivare och lärare. Kommunerna har dess värre inte skött sina åtaganden på ett sådant sätt som de borde ha gjort. Detta syns inte minst på det förfall som återfinns i våra skolor. Kommunalpolitikerna — för allt i världen med benägen hjälp av riksdagen — har tagit på sig alltför många uppgifter. Den kommunala sektorn måste alltså först strukturrationaliseras innan ännu fler uppgifter läggs på kommunerna. Den svenska modellen — som utbildningsministern åberopade — borde leda till att riksdagen i dag avstår ifrån att godkänna regeringens proposition. Den svenska modellen kännetecknades av konsensus, och framför allt en strävan efter konsensus, dvs. motsatsen till konflikter. Jag tycker, åtminstone efter att ha lyssnat på dagens debatt, att den svenska modellen inte existerar längre. Jag ansluter mig till Ann-Cathrine Haglunds yrkanden.

Herr talman! I den politiska kampen på arbetsplatser, i bostadsområden och i möteslokaler formas en politisk mening hos medborgarna. När det folkvalda parlamentet fungerar som bäst kan det lägga fast beslut som uttrycker folkets mening och ger regeringen nödvändiga uppdrag. Det förslag till beslut som har förelagts oss i dag, och som kanske i vissa avseenden har fördelar, har i avgörande delar växt fram i toppskiktet av statsapparaten och Kommunförbundet, bland vissa ledande kommunalpolitiker och i ledningen för en del andra organisationer. Jag måste, herr talman, erkänna att jag inte har märkt att det finns någon folkrörelse bakom det beslut som har förelagts oss här i riksdagen. Däremot har vi väl alla märkt en mycket kraftig opinion mot beslutet från de närmast berörda, nämligen lärarna. Och det är dessa offentligt anställda lönearbetare som i en framtid skall ansvara för att innehållet i beslutet blir en framgång. För mig är det obegripligt vilka fördelar man anser sig vinna med ett genomförande av kommunaliseringen mot vad stora delar av den berörda personalen vill. En minister, ett statligt verk, ledningarna i två fackförbund och Kommunförbundet har försatt riksdagen i en situation som innebär att det politiska beslutet på ett helt oacceptabelt sätt blandats in i avtalsrörelsen, trots att löfte getts om att så inte skulle ske. Bara denna oskickligt organiserade beslutsordning skulle vara ett tillräckligt skäl för att nu yrka avslag på utskottets hemställan. Utan att några skriftliga tillgängliga konsekvensanalyser har gjorts av kommunaliseringen, vilket tidigare har utlovats, förväntas riksdagen nu fatta beslut. Följderna av beslutet kan inte helt överblickas. Någon tyngre argumentation för kommunaliseringen har inte heller anförts. Den lokala skolkampen förs redan i dag om skolböcker, skolmat och skollokaler utan att kommunens särskilda driftsansvar behöver förtydligas. Att denna kamp inte har varit framgångsrik beror, som Björn Samuelson påpekade, dels på indragning av medel från staten, dels på alla andra uppgifter som kommunerna har ålagts. Skolan skall bli målstyrd och decentraliserad, sägs det. Utvärdering, uppföljning och kontroll av skolan är en grundsten, anför statsrådet. Men hur denna målstyrning, utvärdering och kontroll skall ske vet vi litet om. När det gäller statsbidragen räknar statsrådet med att han under nästa budgetår skall återkomma med förslag till riksdagen. Men vi vet inte säkert hur detta statsbidrag kommer att se ut. Det sägs att detta statsbidrag skall ligga på minst samma nivå som vid huvudmannaskapets ikraftträdande. Hur kan riksdagen garantera något sådant för en lång tid framöver? Och vad händer om skolministern har räknat fel i fråga om sina möjligheter att få fram ett nytt statsbidragssystem? Lärarutbildningen skall bli föremål för en särskild analys. Och det är givetvis värdefullt och nödvändigt. Men hur lärarutbildningen skall se ut vet vi i dag inget om. Utskottet förutsätter att regeringen fastställer ett meritvärderingssystem och behörighetsregler för de kommunala tjänsterna. Men vad händer om parterna på den kommunala arbetsmarknaden kommer överens om att inte tillämpa dessa bestämmelser? Oron i lärarleden för vad som kommer att hända med skolans ekonomi, arbetsmiljö och olikheterna i skolornas standard är enligt min mening befogad. Men den förstärks också av märkliga uttalanden från kommunalpolitiker och andra om hur lärarpersonal skall användas och hur läroplaner skall styras lokalt, m.m. När beslutet om kommunalisering fattas måste det snabbt klargöras hur riksdagens beslut skall tolkas, så att onödig oro kan minskas. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att vpk:s motion har bidragit till att skrivningen i betänkandet är klarare än den i propositionen. Jag tycker att det är bra att det slås fast att ett program för lärarnas fortbildning behövs. Stimulansbidraget på 300 milj.kr. är inte tillräckligt, men det är givetvis bra att det kommer till stånd för upprustning av skolmiljön. Det kunde också ha framgått att det skall finnas förmånliga statliga lån med t.ex. 5 Yo ränta. Vad som sägs om specialdestinerade statsbidrag är ett minimum, även om det är oklart hur detta löfte skall uppfyllas. Sanktioner mot kommuner som inte sköter skolverksamheten kan jag också stödja. Jag kan därmed yrka bifall till utskottets hemställan mom. 1, 2, 3 och 4. I vpk:s motion med anledning av propositionen sägs: ”Om en överväldigande majoritet av de berörda personalgrupperna motsätter sig ett helkommunalt huvudmannaskap bör förslaget, enligt vpk:s mening, ej genomföras.” Jag har för min del kommit till den uppfattningen att just en överväldigande majoritet av lärarna för närvarande motsätter sig kommunalt huvudmannaskap. När det gäller mom. 5 och 6 yrkar jag därför bifall till reservation 4.

Herr talman! Debattreglerna i riksdagen är ju sådana att jag inte har fått kommentera tidigare talares inlägg — jag måste först hålla mitt eget anförande. Det kanske är tur, för den här debatten har varit lång nog ändå. Jag vill emellertid nu kommentera några av de yttranden som har fällts. Björn Samuelson! Det är klart att vi i miljöpartiet skall förhandla på våra villkor och med vårt partiprogram som grund, om situationen skulle bli sådan att våra röster skulle behövas för att skapa majoritet i någon fråga. Det är självklart, men det framställdes som om det var någonting anmärkningsvärt. Björn Samuelson talade också om bensinåtgången, men om miljöpartiets skolprogram blir genomfört, kommer bensinåtgången att minska väsentligt, eftersom vi vill decentralisera skolorna helt och hållet. Vi vill att man skall behålla små skolor och att skolorna skall ligga så nära barnens hem som någonsin är möjligt. Kommunerna i Sverige i dag avvecklar skola efter skola efter skola. Jag tror att denna avveckling kommer att öka ytterligare när kommunerna får hand om driften av små skolor. Sedan skulle jag vilja ta upp några saker som skolministern sade. Han är inte här nu, men jag kan ändå kommentera ett par frågor. En decentralisering kräver en aktiv statlig nivå. En ytterligare decentralisering kräver en ännu mer aktiv statlig nivå, sade skolministern. Är det decentralisering då? Skolministern sade också att det har förekommit förtal. Är det inte oerhört viktigt att svenska medborgare diskuterar ett problem? Att kalla det för förtal är väl ändå inte rimligt. Beslutet skall fattas ”utan yttre inblandning”. Vad kallas den här debatten — inre yttre inblandning från riksdagen? Ministern talade också om att köpa grisen i säcken. Det är just det som vi opponerar oss mot här i dag — vi vill inte köpa grisen i säcken. Propositionen och betänkandet ger ett dåligt, otydligt och oklart underlag. Det är klart att ungdomar vill ha en bra utbildning. Det skall vi också försöka ge dem. Det är viktigt, det gäller våra barn. Vi vill ju förändra världen. Om vi vill det, då måste vi fostra självständiga individer. För att eleverna skall kunna fostras till självständiga individer måste det finnas självständiga lärare, lärare som trivs i sitt arbete. De är oerhört viktiga. Dessutom har lärare som den stora arbetsgrupp de är en självklar rätt till en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön i skolan upplevs inte som bra, när över 70 90 av denna stora arbetsgrupp går emot de förslag som föreligger. Då kan inte arbetsmiljön vara bra för lärarna. Det finns dessutom inte någonstans att placera dem, när de skall utföra arbete i skolan 34 timmar i veckan. Jag stöder självfallet Claes Roxberghs och Eva Goés reservation om avslag på propositionen och bifall till vårt eget förslag. Ett av skälen härtill är att ärendet är illa handlagt. Jag tänker inte gå in mer på detta, eftersom så mycket redan har sagts. Det finns starka inslag av korporativism i det här förslaget genom sammanblandningen med avtalsrörelse och fack. Det är dåligt förberett. Analysen som utlovades i våras har inte givits som underlag för beslutet. Trots löfte om en analys lyser den med sin frånvaro. De inblandade är inte förberedda, varken lärare eller kommuner. Vi lägger den ena uppgiften efter den andra på kommunerna, men det finns en gräns för hur fort detta kan gå i ett samhälle, hur fort man kan förändra. Om det ligger allvar bakom regeringens proposition om kommunalisering, återkommer regeringen med ett bättre förberett förslag med tydliga direktiv, ramar och konsekvensanalyser. Då får vi ta ställning till kommunaliseringen. Det kan vi inte göra i dag. Avslag på propositionen!

Herr talman! Jag beklagar att alla dessa människor lämnar åhörarläktaren, därför att vad det nu handlar om är att avskaffa pensionen för ett helt yrkesfolk i Sverige. Riksdagens majoritet tänker nämligen, liksom regeringen och trafikutskottets majoritet, avskaffa sjömanspensionen. Sjömän är en yrkesgrupp som inte så lätt kan ta sig till huvudstaden och sitta på åhörarläktaren när vi diskuterar en för dem så avgörande fråga. Socialdemokratisk stöld och väl planerad våldtäkt — så beskrivs regeringens och trafikutskottets förslag om att avskaffa sjömanspensionen. Helt korrekt anklagas också regeringens proposition för att innehålla sakfel. Uttalandet från Regionstyrelse syd, Sjöfolksförbundet i Skåne, har gått ut till alla riksdagsledamöter. Jag vill direkt yrka bifall till vpk:s förslag i reservation nr 1 om att sjömanspensionen skall vara kvar och att regeringsförslaget avslås. Ingen här i kammaren har rätt att vara okunnig om det orättfärdiga i det senare förslaget. Upprorsstämningarna nådde ända in i trafikutskottets sammanträdesrum den dag i oktober när sjöfolket kom till riksdagen för att säga sin mening. Men i Sverige gäller bara ett uppror i taget i debatten och i massmedia. Just nu har det varit lärarnas situation och frågan om skolan som har dominerat, medan sjömännens krav har tigits ihjäl. Om Kjell-Olof Feldts och socialdemokraternas solidaritet med sjöfolket vore lika stark som deras omtanke om redarkapitalet, hade ingen i riksdagen kommit på tanken att avskaffa sjömanspensionen. Vpk finns, nu liksom tidigare, på sjöfolkets sida, men regeringen inte bara sviker — den går i spetsen för att ta ifrån arbetarklassen rättigheter. De borgerliga partierna ställer naturligtvis upp för en sådan politik — de behövde inte ens komma med förslaget. I söndags debatterade kända socialdemokrater sin framtid. ”Vi är inne i en identitetskris”, sade Klas Eklund från finansdepartementet. ”Förr var vår uppgift att ena de många, arbetarklassen, mot de få, överklassen. Nu har allt fler gått in i medelklassen. Jag äcklas av uttrycket: Vi måste föra de svaga gruppernas talan. Människor måste själva få slåss mot byråkratins och institutioners verk.” Det sade den s-märkte ekonomen. Herr talman! Och sjömän och sjökvinnor kom till huvudstaden för att kämpa och slåss för sina rättigheter och sin pension. Men kommunikationsministern var upptagen: han var hos överklassen på middag -— det var redarna som bjöd. Innan han gick dit satte han sitt namn under regeringens proposition om att avskaffa sjömanspensionen. I förslaget skriver Georg Andersson att det inte finns några sociala skäl att behålla ett särskilt pensionssystem för sjömän. Om ministern inte hade varit så upptagen av redarnas bjudning kunde han ha fått lära sig litet om sjöfolkets situation. De har en maximilön på 8 500 kr. i månaden och lägst ATP av alla. De jobbar under en speciell arbetstidslagstiftning, som inte ger extra betalt för söndagar, helger och obekväm arbetstid. Det redan hårda och stressiga arbetet har blivit ännu värre sedan redarna börjat bemanna fartygen med minimibesättningar. Antalet arbetsskador, särskilt belastningsskador, har ökat enormt. Allt detta gör att det bara är en fjärdedel av alla sjömän som orkar jobba till sjöss efter fyllda 55 år. Den möjlighet som pensionssystemet har gett att gå i pension relativt tidigt och den lilla kompensation för svåra arbetsvillkor som sjömanspensionen ändå har gett skall nu tas ifrån dem. Herr talman! Detta är skamlöst. Samtidigt visar varenda rankinglista över de största och vinstrikaste företagen att redarna tillhör vinnarna. Majoriteten av trafikutskottet vill i maskopi med kanslihushögern göra sjömännen till förlorare. Finns det då någon enda i riksdagen som tror att redarna skulle duka under om deras avgift höjdes för att rädda sjömanspensionen? I dag betalar de bara 20 milj.kr. Hur är det ekonomiska läget för redarna? De får efter ett riksdagsbeslut 1988 subventioner på 550 milj.kr. Redarna har nybeställt fartyg och låtit projektera för sammanlagt 24 miljarder kronor de senaste två åren. Det är samma redare som stenhårt har vägrat att sluta avtal med facket om sjömanspensionerna. Det är sjömännen som har slitit ihop till redarnas stora vinster men som nu skall bestraffas genom att avtal inte har slutits. Herr talman! Jag måste be Birger Rosqvist att förklara hur departementets märkliga sifferunderlag har kommit till. Är det ett medvetet grepp att låtsas som om inga skepp flaggas in eller att sjöfolkets bruttolöner inte alls kommer att höjas? Birger Rosqvist måste också förklara varför pensionsfonden HPA har tvingats att låsa sina pengar i statspapper som gett bottenutdelning samtidigt som inflationen varit så hög.

Herr talman! Det förslag som vi nu skall ta ställning till handlar om att avskaffa den speciella sjömanspensionen. Det är någonting som numera normalt sett regleras i kollektivavtal, och redare och sjöfolk har under en tid förhandlat för att få till stånd ett avtal. Andra parter inom den här näringen har tidigare fått motsvarande avtal med Redareföreningen, t.ex. Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska maskinbefälsförbundet. Sjöfolket och Redareföreningen har inte kommit överens, och då väljer regeringen att lägga fram en proposition om att avskaffa sjömanspensionen, vilket egentligen är ett slag i ansiktet på sjömännen, när regeringen faktiskt tar redarnas parti. Vi i miljöpartiet motionerade naturligtvis i den här frågan och krävde att propositionen skulle avslås och förhandlingarna återupptas för att man skulle hitta en lösning som var rimlig. Sjömännens nuvarande löner och förmåner är satta med hänsyn till att sjömanspensionen finns, och då kan man inte bara rycka bort den — det är också ett sätt att gripa in i avtalsrörelsen, som vi har sett exempel på tidigare i dag. Utskottet har förbättrat propositionen litet grand när det gäller övergångsbestämmelserna, men det hjälper inte särskilt mycket. Här gäller det att få till stånd ett bra kollektivavtal på sikt, och det bästa sättet att få fram ett sådant är att nu avslå den här propositionen, försöka hjälpa sjöfolket att förhandla och sätta press på redarna, i första hand genom att höja redaravgiften. En höjd redaravgift kan finansiera sjömanspensionen. HPA, handelsflottans pensionsanstalt, som betalar ut sjömanspensionen, säger att man snart har tomt i kassan. Det skall inte vara nödvändigt att ta pengar till detta via budgeten, såvitt jag kan se. Utskottet har inte velat gå med på att höja redaravgiften, eftersom man tycker att det skulle stå i motsättning till det bidrag till redarna som utgår som kompensation för arbetsgivaravgifterna för att sjöfolket på långväga sjöfart skall kunna likställas med andra länders sjömän. Som Viola Claesson redan har sagt handlar det om små summor, och det behöver inte betraktas som någon direkt motsättning, annat än principiellt. Siffermässigt blir skillnaden obetydlig jämfört med i dag. Däremot är det betydelsefullt för sjöfolket. Därför vill jag yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Av de skäl och med de motiveringar som jag strax kommer till har trafikutskottet tillstyrkt förslaget i propositionen att den särskilda sjömanspensioneringen avskaffas. Viola Claesson gjorde ett mycket häftigt utfall.

All information skall vara saklig, korrekt och lättfattlig. Vi vill också erinra om att det åvilar såväl anställda funktionärer som förtroendevalda att i de fall man uttalar sig i förbundets namn uttrycka sig på sådant sätt att förtroendet för Sjöfolksförbundet inte påverkas negativt. Det är styrelsens uppfattning att uttalandet genom direkta felaktigheter skadar såväl sakfrågan som tilltron till Sjöfolksförbundet. Herr talman! Trots ändringar som utskottet kunnat göra i förslaget om sjömanspensioneringen kan jag erkänna att det är med en viss känsla av beklagande som detta steg nu måste tas. Utskottet har förståelse för den reaktion mot förslaget som har kommit från berörda personer. Uttryck för besvikelse och undran har inte saknats, och en rad påstötningar på olika sätt har utskottet och dess ledamöter fått ta del av. Vad är det då som gör att vi måste ta ett beslut av denna art? Ja, svaret kan verka enkelt. Pengarna i Handelsflottans pensionsanstaltsfond är snart slut. Intäkter och utbetalningar för pensioner balanserar inte alls. Viola Claesson nämnde att pengarna varit felaktigt placerade. De har varit placerade i statsobligationer. Till viss häpnad har jag hört Viola Claesson i annat sammanhang kritisera fonden för att inte ha placerat pengarna på sådant sätt som klipparna på börsen har gjort och därigenom ha kunnat öka kapitalet. Det är intressant att höra sådant från en kommunist. Låt mig bara säga att fondens placering har gett en avkastning på mer än 11 96. Det är inte så dåligt. Pensionsavgiften, som redare m.fl. betalar, höjdes 1985 från 0,8 till 1,2 enheter, men det sades i samband härmed att ändringar i pensionssystemet måste till, för denna höjning skulle snart vara otillräcklig. Vid utgången av budgetåret 1983 79. En enig riksdag ansåg också för fem år sedan att det var uteslutet att staten skulle överta kostnaderna för denna pensionering. Det har Viola Claessons parti varit med och tillstyrkt. Vid senaste redovisningen, för 1987/88, var utbetalningarna ur fonden 19 miljoner större än inbetalningarna, och fondens återstående tillgångar har nu ett totalt marknadsvärde på 80 milj.kr. En del har nu placerats i aktier. Det bokförda värdet är 50 milj.kr. Men marknadsvärdet, vilket jag talar om här, är 80 milj.kr. Mer kan det inte vara. Starka skäl talar också för att den årliga avtappningen av fonden består och att den kommer att öka om inget händer. Man behöver inte vara en framstående ekonom för att förstå att slutet för fonden snart är nära, om inget görs. Det är mot bakgrund av dessa beska fakta som vi nu måste gå till beslut som innebär att antalet kommande pensionstagare successivt minskar och att även pensionsbeloppen reduceras i förhållande till nuvarande ålder på kommande pensionstagare. Indexuppräkning på beviljade pensioner kan inte heller ske. Det är den faktiska situationen som tvingar fram beslut av denna karaktär. ”Rör ej sjömanspensioneringen”, har det stått på många kort som kommit in till utskottets kansli. De har kommit till oss som enskilda ledamöter. Jag förstår den oro dessa människor känt. Rör inte sjömanspensioneringen, har man sagt. Men om vi inte rör systemet och inte gör någonting, då försvinner pensionerna i stort sett för samtliga under oordnade former. De försvinner också för dem som trots allt blir kvar och med reducerade förmåner kommer in i systemet. Det skall ändå bestå en bit in på 20:e århundradet. De förslag som riksdagen har att ta ställning till nu innebär att redan beviljade pensioner och sådana som beslutas före den 1 januari 1990, alltså för sjömän mellan 55 och 65 års ålder, kommer att utbetalas enligt nuvarande regelsystem, men fortsättningsvis baserade på 1989 års basbelopp. För att åstadkomma en rimlig övergångslösning föreslås i propositionen att sjömän som den 1 januari 1990 är mellan 51 och 55 år och som redan har uppfyllt kvalifikationskraven för pension ges rätt till en reducerad pension enligt särskilda övergångsregler. Det förslaget innebär att vissa sjömän som den 1 januari 1990 uppfyller kvalifikationskraven inte kommer att få någon pension alls. De sjömän som sålunda berörs är de som vid detta tillfälle uppnått en ålder av minst 46 år och 8 månader men inte fyllt 51 år. Utskottsmajoriteten har ansett att även dessa sjömän bör få rätt till pension. Utskottet anser vidare att övergångsreglerna bör ändras i förhållande till propositionen, så att alla sjömän som har uppfyllt kvalifikationskraven får rätt till åtminstone reducerad pension. Reduktionen av pensionen för denna åldersgrupp bör enligt utskottets mening motsvara den som föreslås gälla för de sjömän som den 1 januari 1990 fyllt 51 år. Det betyder att 20 96 av sjömanspensionen, beräknad efter 1989 års basbelopp, kommer att utbetalas. Den ändring som utskottet har gjort medför en beräknad total merkostnad på ca 25 milj.kr. Upplåningsbehovet ökar. Redaravgiften, som baseras på total utbetald lönesumma, får bibehållas längre. Hur löneutvecklingen blir i framtiden vet vi inte så mycket om. Hur förhållandet med antal ombordanställda är om 10-15 år — det är alltså de som skall vara med och betala detta — är synnerligen svårbedömt i dag. Men utskottet har ändå med sitt initiativ åstadkommit en något generösare och mjukare avtrappning än det förslag som lades fram i propositionen. Frågan hänger naturligtvis i luften: Varför har inget gjorts sedan man märkte att fonden började länsas på pengar? Jo, redan 1979 tillsattes en särskild utredningsman för att undersöka förutsättningarna för en sjömanspensionering grundad på kollektivavtal. Parterna på arbetsmarknaden önskade få frågan utredd. Ett förslag arbetades fram. Parterna — Sjöfolksförbundet och Redareföreningen — menade att detta skulle kunna ligga till grund för fortsatta diskussioner. Man ville fortsätta utreda hur fondmedel för sjömanspensioneringen skulle kunna överföras till en ny privat pensionskassa och för att kunna ta ställning till ett eventuellt kollektivavtal. Utredningsarbetet fortsatte med fristående förhandlingsman, med uppdrag att för statens räkning förhandla med parterna — sjöfolket och redarna — och få till stånd en uppgörelse för övergång till en mera flexibel lösning av pensionsfrågan, grundad på kollektivavtal i stället för på författning. Detta hände 1981. Utgångspunkten var alltså att man skulle få till stånd ett kollektivavtal och avveckla sjömanspensioneringen i statlig regi. Målet var att detta skulle börja tillämpas i januari 1983. Trots stark beredvillighet från statens sida har efter många turer ännu inget resultat uppnåtts. Inte mycket synes ha värt 73 scnare år. Men nu, 1989, har en lösning av sjömanspensionsfrågan genom avtal aktualiserats igen, bl.a. motionsvägen här i riksdagen. Utskottet, som är väl medvetet om att det under en följd av år har gjorts försök att träffa uppgörelse på avtalsbasis, anser för sin del att det är mycket angeläget att sjöarbetsmarknadens parter förmår sluta ett avtal som kan ersätta den särskilda sjömanspensioneringen. Varför inte fortsätta i den anda som rådde 1981? Herr talman! Vpk:s representant och även miljöpartiets, den förstnämnde i särskild grad, har gått till storms väldeliga mot det beslut majoriteten nu föreslår. När denna fråga om sjömanspensioneringen tidigare varit uppe här i riksdagen, både 1980 och 1984, har vpk till alla delar ställt sig bakom besluten. Även vpk vet och visste hur läget höll på att bli och vad som kunde hända. Även vpk ansåg 1984 att det var uteslutet att staten skulle ta ansvaret för pensioneringen genom att bekosta den och dess administration. Det kan väl inte vara så att det var på den tiden som man hävdade att realismen fanns hos vpk, medan det senare har blivit populismen som där kommit in? Nu är det så enkelt att stå här och säga, som Viola Claesson har gjort, att sjömanspensioneringen inte skall ändras, att den skall vara kvar. Men problemet med krympande fond som snart är tömd, med utbetalningar större än påfyllning, och dessutom att man själv ställt sig bakom att staten inte skall tillskjuta medel — det är inget problem alls för vpk i dag, Viola Claesson. Den smärtsamma, nödvändiga operationen i dag, den får andra stå för. Ni kryper undan och gömmer er bakom era vackra fraser, Viola Claesson. Herr talman! Ett för många trist och smärtsamt beslut måste vi fatta nu när det gäller den här pensionsfrågan. Vi hade kanske sluppit om tidigare förhandlingar hade kunnat slutföras. Men det går att förhandla igen för att på ett bättre sätt avtalsvägen lösa denna fråga.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

Herr talman! Den annars ganska lugne Birger Rosqvist tar i mer än vanligt. Jag förstår att det beror på att han tycker att det här är nästan olidligt smärtsamt. Han har utgångspunkten att anfall är bästa försvar. Men jag tror inte riktigt att det hjälper, Birger Rosqvist, för smärtan är nog inte störst på er sida, hos er som tänker trumfa igenom det här beslutet, utan naturligtvis hos dem som drabbas av beslutet. De har använt mycket hårda ord, så hårda t.o.m. att Birger Rosqvist får chansen att läsa upp ett brev från Svenska sjöfolksförbundets ledning. Men det behöver ju inte leda till att trafikutskottets föredragande i den här frågan får låtsas som om vpk har krävt någonting som vi inte har krävt. Jag är nog lika mycket realist som mina företrädare har varit i trafikutskottet och i debatten om sjömanspensionen. Det är nämligen så, Birger Rosqvist, att när frågan diskuterades 1980 och 1984, fördes diskussionen naturligtvis i ett annat läge. Då diskuterades inte ett förslag om att man skulle avskaffa sjömanspensionen. Det nämndes inte ens när socialdemokraterna och regeringen gjorde allt för att få med sig ett eller flera partier bakom de jättelika stöden till redarna för att rädda den svenska handelsflottan. Tänk, Birger Rosqvist, om ni åtminstone hade vågat andas något om att det var så det skulle gå till — att när vi väl hade fattat två beslut som totalt ger de svenska redarna 550 milj.kr. om året, skulle ni komma dragande med förslaget om att avveckla sjömanspensionen! Det hade inte varit lika enkelt, Birger Rosqvist, att driva igenom det förslaget den gången — det kan jag lova för min och vpk:s del i varje fall. Vi vill också att frågan skall lösas avtalsvägen. Jag har inte, och inte mitt parti heller, i den här debattomgången, när vi nu diskuterar om sjömanspensionen skall avskaffas eller inte, sagt att staten skall skjuta till medel — lika litet som vi sade det 1980 och 1984. Om Birger Rosqvist inte bara hade ägnat sig åt ett färdigskrivet tal utan lyssnat på det anförande som jag höll för en stund sedan, så hade han hört att jag hela tiden hävdar att de svenska redarna faktiskt inte är så fattiga att de inte skulle kunna vara med och betala mer till pensionsfonden än vad de betalar i dag. Om de har beställt nya fartyg, och låtit projektera för ytterligare, för sammanlagt 4 miljarder kronor, så är det mycket glädjande för oss i Sverige. Men det visar också litet av hur det ekonomiska läget för dem ser ut. Det är alltså ingenting som är direkt jämförbart med läget för de svenska sjömännen och sjökvinnorna, som kämpar för att behålla en pension som direkt har med deras livssituation att göra och som påverkar om de skall tvingas jobba till full pensionsålder eller om de skall kunna ta ut pension vid 55 år. I dag är det bara en fjärdedel som orkar jobba efter 55 års ålder. Det är det saken gäller, Birger Rosqvist. Nu låter det som om man återigen hoppas på att det skall gå att sluta avtal; jag har också hört sådana tongångar. Det är nämligen så att det inom redarnas ledargarnityr i Sverige finns både hökar och duvor i förhållande till sjöfolkets krav. Det påstås att det i dag skulle finnas duvor som kanske är beredda till en avtalslösning. För inte menar Birger Rosqvist att det tidigare har varit sjöfolket som har spjärnat emot? Enligt den uppfattning jag har fått genom att tala med både Svenska sjöfolksförbundets ledning och dem ute i landet som har tagit till så hårda ord som de ansett vara behövliga, så har det tidigare, när sjöfolket har uppmanats att sluta avtal om ett pensionssystem, varit redarna som har motsatt sig den lösningen. Och det säger sig självt; det i rukar faktiskt vara så att det är arbetsköparna som stretar emot. Tag vill alltså att Birger Rosqvist svarar på frågan, om de svenska redarna är så fattiga att de inte skulle kunna betala mer för att lösa den här frågan. De-sutom vill jag veta om Birger Rosqvist också tror att det i dag finns fler duvor än tidigare inom ledargarnityret hos redarna, så att man kanske skulle kunna sluta ett avtal om pension. Men till dess måste det ju också bli en lösning. Därför har vi begärt att regeringen skall återkomma med förslag till finansiering. Jag har här pekat på att man skulle kunna låta redarna vara med och betala, eftersom de har fått så stora stöd genom riksdagsbeslut tidigare. Birger Rosqvist sade att det skulle vara slutet för fonderna om ingenting görs. Ja, men det är ju därför vi diskuterar vilka lösningar som hade varit möjliga. Nu har Birger Rosqvist smärtsamt, säger han, varit med om att klara av det här i ordnade former — man skall avveckla litet snyggare än vad regeringen hade föreslagit. Vi tycker fortfarande att det är skamlöst att avveckla sjömanspensionen när man inte med ett ord har nämnt att redarna skulle kunna vara med och bekosta kalaset.

Herr talman! Jag konstaterar att Birger Rosqvist glädjande nog tycker som vi i miljöpartiet, att det är mycket angeläget att återuppta förhandlingarna för att få till stånd ett kollektivavtal. Jag tänker inte kommentera de avtalsförhandlingar som har förts förut. Men det ligger naturligtvis mycket i det som har sagts här — att det snarare är Redareföreningen som har satt stopp för det som var på gång tidigare. Då frågar man sig om Birger Rosqvist tror att det här beslutet — att avskaffa sjömanspensioneringen och alltså ensidigt ta ställning för redarna — skulle göra redarna mer angelägna om att ingå ett kollektivavtal, och att det skulle underlätta avtalsförhandlingarna. Tror Birger Rosqvist verkligen det?

Herr talman! Vi har i utskottsbetänkandet talat varmt för att den här frågan skall lösas avtalsvägen. Vi vill att det skall kunna göras så. Viola Claesson ställer några frågor till mig. När man skall sluta ett avtal är det väl så att det blir förhandlingar, med ett givande och ett tagande från båda håll. Det är den vägen som man måste gå för att komma fram till ett avtal. Men det kanske finns andra frågor i det här sammanhanget som kan vara svåra att tai. Sjömanspensioneringen inrättades 1864, för övrigt efter en motion här i riksdagen av en adelsman. De första inbetalningarna till fonden kom via budgetmedel. Sedan har det varit andra lösningar. Det har varit s.k. hyresavgifter, redaravgifter och litet av varje. Fonden kom till därför att sjöfolk på den tiden hade ett hårdare arbete än många andra. Det var också så att man sällan hade jobb året runt. Med seglande fartyg är det svårt att ta sig fram när det är is. Den här pensioneringen har hängt kvar sedan dess. Det har varit befogat — och är fortfarande befogat — med en viss sjömanspensionering, för folk som jobbar hårt och, som det står i någon visa, törnar in i våta kläder i en sur och usel skans och sedan upp och ut igen och alle man till väders. Detta förekommer än i dag, även om vi inte seglar. Det kan vara på ett containerfartyg där en container sliter sig på fördäck i hårt väder på Atlanten och ett par man måste surra fast den. Det finns också andra svåra situationer, i lastrum och annat, där bl.a. trailer kan komma på drift och det gäller att tajta surrningar och hålla sig undan så att man inte blir ihjälklämd. Detta gäller för en viss kategori av sjöfolk. Men sjömän i dag är också de som sköter ekonomisidan, säljer i butiker, serverar osv. på våra färjor som går mellan Stockholm och Helsingfors och på andra ställen. Beträffande kvalifikationstiden gör man nu den tolkningen att den är tio år eller 120 anställningsmånader. Jag har själv varit med i det här gamet, Viola Claesson. Det var på den tiden när man mönstrade på en båt och var där så länge man orkade. Det kunde vara fem, sex, åtta eller kanske tolv månader — tolv månader var mycket länge. Sedan mönstrade man av, jobbet var slut, och man hade litet ledigt. Därefter satte man upp sig vid förmedlingen, fick vänta ett par tre månader eller kanske fyra fem månader innan man kom ut igen. Då var det bara de månader då man var ombord på båten som räknades. Men nu har anställningsförhållandena ändrats, så nu räknas också den tid då man är i land och har kompensation för arbetet till sjöss som anställningstid. På det sättet behövs det kanske inte mer än tio år för att kvalificera sig för den här pensioneringen — tio kalenderår. Med de regler som gäller i dag och som Viola Claesson talar för finns det möjligheter för en som jobbar i land på en restaurang i Stockholm att ta jobb på en färja, t.ex. när man är 45 år, åka mellan Helsingfors och Stockholm och vid 55 års ålder få sjömanspension. Förhållandena är olika för olika befattningshavare inom detta yrke. Jag tror inte att de restauranganställda på landbacken riktigt kan förstå varför den som åker färja skall kunna tjäna ihop sin pension på tio år. De som jobbar till sjöss och sliter med farliga jobb nere i maskinrum och på durkar och som fortfarande klättrar i master och kranar på däck tror jag också har svårt att förstå varför man säger att sjöman är sjöman i det här sammanhanget, varför den som går i vit rock och serverar gäster öl i baren på någon Finlandsbåt skall få pension efter tio år. Detta är också något som vi måste tänka på. Det torde vara en bidragande orsak till att så många nu får pension och fonderna länsas på pengar. Viola Claesson! Frågan är inte så enkel. Som det ser ut i dag finns det ingenting annat att göra än att ta ett grepp om detta. Pengarna är som sagt slut, och det finns ingenting att fylla på med. Det hela får lösas avtalsvägen, och då kanske de som verkligen behöver en pension kan få en hyfsad pension också.

Herr talman! Det är kanske lönlöst att försöka få Birger Rosqvist att säga någonting om redarna. Han har inte ens använt ordet ”redare”. Jag har gång på gång frågat om inte redarnas ekonomiska situation skulle kunna bära en inbetalning av litet mer pengar till fonden. I stället har Birger Rosqvist hållit ett långt debattinlägg om att det kanske finns avundsjuka mellan olika kategorier, t.ex. mellan restauranganställda på land och personer som arbetar till sjöss. Jag har faktiskt inte hört något om att detta skulle vara problemet, att det skulle handla om vilka som har vit rock och vilka som inte har det. Jag talar i stället om de skillnader som finns mellan redarna, som satsar mycket pengar i nya fartyg och får 550 milj.kr. om året i statliga subventioner, och den yrkeskategori tillhörande arbetarklassen som fortfarande har ett hårt och slitsamt jobb och som — även enligt Birger Rosqvist, för bara någon minut sedan — faktiskt fortfarande behöver den här sjömanspensionen. Säg litet om redarna och deras situation i stället för att anspela på att det skulle finnas avundsjuka mellan restauranganställda på land och dem till sjöss. Det är ju inte huvudproblemet, Birger Rosqvist — det vet ni mycket väl.
Herr talman! Jag kan ta ordet ”redare” i min mun. Det är redarna som sjöfolket skall förhandla med, om man skall kunna lösa den här frågan avtalsvägen. Då blir det ett givande och ett tagande. Nu tvingas jag tyvärr upprepa mig — jag brukar undvika det i repliker. Jag behöver inte säga mer nu.

Herr talman! I sak behöver jag inte säga något, efter den redogörelse som utskottets ordförande Birger Rosqvist har gett för bakgrunden till förslaget och det beslutet som riksdagen nu förväntas fatta. Jag vill helt instämma i den beskrivning som Birger Rosqvist har gett och de motiv som ligger till grund för förslaget. Vad som uppkallar mig till ett kort inlägg är att det förekommer buskagitation i det här sammanhanget. Det får man ibland finna sig i som politiker. Men när den buskagitationen förmedlas genom riksdagens ledamöter härifrån talarstolen tycker jag det finns skäl att tillrättalägga. Viola Claesson drar sig inte för att utnyttja allehanda grepp i den demagogins konst som hon bemästrar till ytterlighet. Inledningsvis i Viola Claessons inlägg hörde jag en beskyllning mot mig för att jag inte skulle ha velat träffa sjöfolket utan flytt bort till överklassen, Redareföreningen, för att där frottera mig med den andra parten i den här frågan. Sakförhållandet var det att jag hade lovat att tala vid Redareföreningens årsmöte en viss dag. Sådana löften skall man hålla, och jag talar vid många olika organisationers möten. Jag finner det rimligt att uppträda också vid Redareföreningens årsmöte. Den dagen råkade tydligen ett antal från sjöfolket ha bestämt sig för att åka till riksdagen och uppvakta riksdagens trafikutskott. Sedan har det spritts en uppgift om att de inte fick träffa mig. Men de hade ju aldrig bett om att få träffa mig, det var inte fråga om en uppvaktning av mig och kommunikationsdepartementet. Det var i stället riksdagen de skulle uppvakta. Kommunikationsdepartementet och jag har haft kontakt med Sjöfolksförbundet innan denna proposition framlades. Nä: propositionen väl är framlagd är det faktiskt riksdagens uppgift att behanalia den. De som då vill göra en uppvaktning har givetvis att vända sig till riksdagen och trafikutskottet. Så har också skett. Jag har alltså inte dragit mig undan. Jag har uppfyllt ett löfte att tala vid ett annat möte. Vid det mötet redovisade jag anledningen till att vi säger nej till det internationella register som Redareföreningen vill ha. Jag hänvisade till det stöd till sjöfartsnäringen som vi i bred enighet har kommit överens om här i riksdagen och som har begärts av parterna på denna arbetsmarknad. Det är en viktig insats från statsmaktens sida och ligger också i sjöfolkets intresse. Jag redovisade varför vi väljer att behålla flagglagen. Vår inställning till ett internationellt register och till flagglagen var ingenting som Redareföreningen applåderade, som bekant. Men det är viktigt att tala om vilken politik vi står för, även om den politiken inte är bekväm för dem som för tillfället lyssnar på den. Jag har velat göra detta tillrättaläggande, eftersom jag vet att dessa beskyllningar har spritts. Det är mycket ohederligt av Viola Claesson att försöka få in sådana påståenden emotsagda i riksdagens protokoll. Därför har jag begärt ordet för detta tillrättaläggande. Så vill jag bara konstatera att vpk flyr in i önskningarnas värld. Det är ju väldigt bekvämt för ett parti som sällan behöver ta ansvar för sin politik. Det är typiskt att vpk säger i sitt förslag att regeringen måste återkomma med förslag till finansiering. Det är ju lätt att låta någon annan göra det. Men Viola Claesson borde försöka att en gång sätta sig in i beslutsfattarens situation, att själv behöva komma med förslag till finansiering. Försöken har ju pågått sedan 1981, som Birger Rosqvist redovisade. Förhandlingsvägen är fortfarande öppen, självfallet. Men riksdagen har stängt vägen för att lägga in ytterligare budgetmedel i sammanhanget. Då är det förhandlingsvägen som återstår.

Herr talman! Först vill jag tacka Georg Andersson för att han är här. Jag vet att det är tredje dagen i följd som han har besvärat sig med att komma hit. Behandlingen av detta ärende, som är ett av de viktigare, har ju uppskjutits. Tack igen, Georg Andersson. Det är fint och rejält att vara med i den här debatten. Jag hoppas samtidigt att det inte bara är för att rätta till det som Georg Andersson kallar för buskagitation som han är här. Jag har nämligen inte sagt ett ord, varken här eller till sjöfolket, eller hört sjöfolket säga att Georg Andersson har vägrat att träffa sjöfolksrepresentanter, därför att han i stället var på redarnas bjudning. Jag har sagt att Georg Andersson var på redarnas bjudning den dag då sjöfolket var här i riksdagen. Jag har försökt få andra att tala om den annorlunda situation som redarna befinner sig i — och som kanske för den delen också statsrådet Georg Andersson befinner sig i — jämfört med den situation som det sjöfolk befinner sig i som kanske inte ens varit hemma och fått reda på vad som är på gång och vilka beslut som kommer att fattas. Att i denna situation, alltså när de väl kommit hem, ha ork att vara med i en aktion där de tar sig upp till Stockholm för att träffa dem som de anser vara ”höga vederbörande” är ett stort företag, Georg Andersson. De skulle inte komma på tanken att behöva bjuda statsrådet på middag för att få komma till tals med Georg Andersson. De gör naturligtvis andra försök. De var här också för att få träffa riksdagsledamöterna. Men eftersom det nu var så att Georg Andersson var hos redarna är det bra att han sagt nej till ett internationellt sjöfartsregister. Det är mycket bra. Det behöver upprepas ideligen, för jag är nämligen övertygad om att redarna kommer tillbaka med sin begäran så snart de anser att regeringen kanske skulle kunna gå till reträtt i den frågan. Jag vill fråga Georg Andersson om han kanske inte också passade på att tala med redarna, eftersom det var så aktuellt, om möjligheterna att sluta ett avtal när de nu har visat så hårdnackat motstånd mot sjöfolket tidigare i frågan om sjömanspensionen. Det var min ena fråga. Den andra frågan är: Skulle inte redarna med den ekonomiska situation som nu föreligger och med det jättestora stöd som riksdagen faktiskt har beslutat om kunna betala någon procentandel ytterligare för att rädda fonden, som tydligen är så illa ute?

Herr talman! Jag ställde en fråga till Birger Rosqvist som gällde om det här beslutet skulle underlätta förhandlingarna att få fram ett bra kollektivavtal i stället för sjömanspensionen sådan som den ser ut i dag. Jag fick inget svar på den frågan. Nu har kommunikationsministern kommit med i debatten, och det är ju bra. Då kanske jag kan få besked: Är det så att kommunikationsministern anser att det skulle underlätta möjligheterna att få ett bra kollektivavtal att ensidigt ta bort sjömanspensionen och ta redarnas parti?
Herr talman! Viola Claesson envisas med att tala om den bjudning som jag skulle ha gått på. Jag var inte på någon bjudning. Jag var hos Redare föreningen på föreningens årsmöte och höll ett tal. Jag drack inte ens en kopp kaffe där. Jag höll mitt tal och förde en liten diskussion vid sidan om. Därefter kom vi överens om att vi skulle ha en mera ingående överläggning längre fram. Jag var tvungen att rusa tillbaka till riksdagen för att svara på, förmodar jag, en av Viola Claessons många frågor. Det var alltså ingen bjudning som jag var på. Det är i och för sig litet fånigt att föra en diskussion om detta, men eftersom Viola Claesson envisas med att försöka ge detta möte karaktären av att jag var i deras famn och frotterade mig tycker jag ändå att jag måste få göra detta tillrättaläggande. Till Roy Ottosson vill jag säga att jag inte vet om detta underlättar förhandlingarna, men förhandlingsvägen finns naturligtvis öppen. Nu har man försökt använda förhandlingsvägen under lång tid. Vi står i den situationen att vi måste göra någonting. Vi kan inte bara vänta ytterligare någon tid. Det är precis som Birger Rosqvist sade, nämligen att då töms fonden under tiden och då står man där och kan inte heller på ett anständigt sätt ordna en övergångsperiod. Då blir det bara ett plötsligt slut på alltsammans. Jag hoppas att det skall finnas en vilja och ett utrymme för förhandlingar, så att man den vägen på ett bättre sätt kan lösa frågan långsiktigt. Den lösning som nu är på gång befriar ju inte redarna från redaravgiften på många år framåt i tiden. Det krävs nu en fortsatt påfyllning för att betala de skulder som övergångslösningarna drar med sig.
Herr talman! Ja visst, förhandlingsvägen är fortfarande öppen, det är den ju alltid i sådana här sammanhang. Men är det ändå inte på det sättet att ett avskaffande av sjömanspensionen skulle innebära en försämring för sjömännen ensidigt? Skulle man inte kunna säga till redarna att de får försöka få fram ett avtal och att vi under tiden som vi väntar på att det skall bli klart höjer redaravgiften för att täcka det underskott som annars skulle uppstå? Det skulle ju innebära en press på redarna att försöka komma fram förhandlingsvägen och verkligen sätta sig vid förhandlingsbordet. Såsom jag förstått saken är sjöfolkets representanter villiga att göra det. Anser verkligen Georg Andersson att de ensidigt skall få avskaffa sjömanspensionen och ta redarnas parti, vilket tyvärr skulle underlätta förhandlingarna?
Herr talman! Det är lätt att säga: Höj redaravgiften! Så säger också Viola Claesson. Men bakgrunden till det beslut som riksdagen tog om ett omfattande stöd till rederinäringen var ju att rädda näringen, därför att man anser att det är viktigt, framför allt ur beredskapssynpunkt, att ha en svensk handelsflotta. Det var för att klara den ekonomiska situation man stod i som detta stöd infördes. Det är inte något stöd för att göda redarna utan för att rädda näringen och därmed också skapa sysselsättning för sjöfolket och en framtid för dessa. Att först säga att vi måste göra denna stora insats för att klara en ekonomisk struktur i branschen och sedan säga att vi skall ta igen detta genom ökade redaravgifter är en form av kvartalspolitik som naturligtvis inte går ihop.
Herr talman! Jag har ju försökt förklara för Georg Andersson att vpk faktiskt ställde upp på detta redarstöd, men inte kunde vi då drömma om att man för att rädda näringen sedan skulle behöva vara med om att avskaffa sjömanspensionen! För vår del pläderar vi för att det nu är viktigt att rädda sjömanspensionen. Det är därför vi också talar om vilken ekonomisk situation redarna har. Det är inte sant, Georg Andersson, att det strider mot det sjöfartspolitiska beslutet om man skulle låta några procentandelar eller tiondelar av procent ytterligare gå från redarna till denna fond. Inte skulle det störta redarna i fördärvet — eller tror Georg Andersson det?
Herr talman! När det gäller stödet till sjöfarten är vi helt överens om att detta är nödvändigt. Men den här avgiften verkar ju styrande. Om man gör ett avtal med sjöfolket, som man har gjort med andra som bemannar fartygen, så blir man så småningom av med avgiften. En höjning av avgiften som är direkt relaterad till att redarna vägrar förhandla vore väl inte så dumt? Ni talar om styrande avgifter i andra sammanhang här i riksdagen, så jag förstår inte riktigt varför kommunikationsministern ser det som helt omöjligt i det här läget. Sedan är det naturligtvis också så att det är en enorm skillnad i storleksordning mellan det stöd som det har talats om och den här avgiften, som är förhållandevis blygsam.
Herr talman! Jag frestas använda ett Ingemar Stenmark-citat: ”Hä gå int förklar för en som int begrip”. Det är naturligtvis så att om man höjer redaravgiften så innebär det att förhandlingsutrymmet om löner för sjöfolket minskar. Då har man att välja. Vill man inteckna deras förhandlingsutrymme genom att från statens sida höja redaravgiften kraftigt, så kanske det inte är likgiltigt för sjöfolket att man därmed förlorar ett löneutrymme. Det löneutrymme man förhandlar sig till är ju alltid beroende av vad arbetsgivaren har i sin totala pott. Det är också mot den bakgrunden som redarstödet har byggts upp.
Herr talman! Jag är förvånad över de märkliga slutsatser Georg Andersson drar. Det skulle ha betytt att de totalt 550 milj.kr. i statlig subvention som går till redarna skulle ha förbättrat förhandlingsutrymmet på ett sådant sätt att det skulle ha gett ett totalt genomslag för sjöfolket tidigare. Gjorde det det? Den slutsatsen har jag inte hört någon våga dra tidigare. Det är ju i stället så att sjömanspensionen innebär en viss kompensation för att sjöfolket har lägst ATP av alla, för att de har arbetsvillkor som över huvud taget inte är jämförbara med jobb i land.
Herr talman! Jag kan inte tolka kommunikationsministerns sista svar på annat sätt än att han anser att redarna är helt inkapabla att ändra sitt beteende för att minska sina kostnader. Om det verkligen vore så, tror jag inte att de skulle vara kvar i branschen. Jag tror att de mycket väl skulle vara intresserade av att minska sina kostnader, t.ex. en redaravgift, genom att sluta ett bättre avtal med sjöfolket.

Herr talman! I det ärende som vi nu skall behandla finns det tre reservationer. Två av reservationerna är undertecknade av representanter för de tre icke-socialistiska partierna. Därför har jag fått i uppdrag att något kommentera dessa reservationer för oss alla tre. Jag konstaterar först att i regeringens proposition liksom i trafikutskottets betänkande föreslås bl.a. att en ny, ej tidsbegränsad lag om överlåtelse av skepp till utländsk ägare skall ersätta den nu gällande s.k. flagglagen. Om detta har vi stridit i Sveriges riksdag under en följd av år. Regeringen och vi tre icke-socialistiska partier har olika uppfattningar i den frågan. Det förslag som nu föreligger innebär att det även i fortsättningen skall krävas tillstånd till överlåtelse om fartyget därmed upphör att vara svenskt. Folkpartiet, liksom moderaterna och centerpartiet, har redan tidigare krävt att flagglagen från 1977 skall avvecklas. Bedömningen kvarstår från vår sida, att denna lag begränsar de svenska rederiernas handlingsfrihet när det gäller att disponera tonnaget. Detta innebär nackdelar på en marknad där flexibilitet och rörlighet är ytterst viktiga förutsättningar för framgång. Det finns därför ingen anledning att ersätta den gamla flagglagen, som upphör att gälla den 31 december 1989, med en ny lag. Våra tre partiers mening är därför att regeringens nya flagglag bör avslås. Sjöfartspolitiken syftar till att bibehålla en svensk handelsflotta av rimlig omfattning, bl.a. för att trygga vår transportförsörjning i krislägen. Om den målsättningen är vi helt överens med regeringen. Enligt de tre icke-socialistiska partiernas uppfattning framstår införandet av ett svenskt internationellt register som ett betydligt mera ändamålsenligt sätt att söka uppnå de sjöfartspolitiska målen än att genom en ny flagglag söka tvinga kvar det tonnage vi behöver under svensk flagg. Vi behöver mindre av tvång, mera av frihet även på det här näringspolitiska området. Enligt vår uppfattning bör regeringen därför skyndsamt låta utreda omfattningen av och formerna för ett sådant internationellt register och därefter utan dröjsmål presentera riksdagen erforderliga förslag. Internationella fartygsregister är numera införda eller på gång i de flesta västeuropeiska sjöfartsnationer av betydelse. Jag kunde häromdagen i våra tidningar läsa att norsk sjöfart, som har haft sitt internationella register under ett par års tid, blomstrar som aldrig förr. Det är ytterligare ett bevis på att det är den rätta vägen att vandra för sjöfartsnäringen. Från folkpartiets och de andra icke-socialistiska partiernas sida har vi under en följd av år krävt att internationellt fartygsregister införs även för den svenska sjöfarten. Socialdemokraterna har med kommunisternas benägna stöd sagt nej. Dessa två partier har i stället valt att ”i sann socialistisk anda” välja subventionsmetoden. Jag tror dock inte att det är subventioner den svenska sjöfartsnäringen behöver och önskar, utan mera av frihet. De vill ha ett jobb där de arbetar under fri konkurrens med andra sjöfartsnationer. Herr talman! Det är också enligt min uppfattning olyckligt att landets regering inför avgörande förhandlingar om ett närmande till den europeiska gemenskapen på ett utmanande sätt avviker från de grundvärderingar som Övriga sjöfartsnationer i Europa anser vara gemensamma på sjöfartspolitikens område. Vart detta kan leda i en förlängning återstår att se. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.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

Herr talman! Lagen om tillstånd till överlåtelse av skepp trädde i kraft i juni 1977. Svenskt registreringspliktigt fartyg eller del däri har enligt denna lag inte fått överlåtas utan tillstånd om fartyget i fråga genom överlåtelsen upphört att vara svenskt. Från mitten av 1970-talet minskade den svenskflaggade handelsflottan kraftigt såväl tonnagemässigt som till antal fartyg och därmed också till antal sysselsatta. Svenska rederier började alltmer engagera sig i ägande och drift av fartyg under främmande flagg. För att kanske främst bibehålla sysselsättningen för svenskt sjöfolk ansåg dåvarande regering att insyn och inflytande behövdes över rederiernas försäljningar till utländska ägare. Det är mot den bakgrunden flagglagen skall ses. inget hinder. Det är och har varit ett naturligt inslag i rederiverksamheten. Men vad man ville hindra var försäljning där svenskt rederi även efter försäljningen behöll såväl ekonomisk som driftmässig kontroll av fartyget. Detta hade blivit ett sätt att byta flagg för att kunna bemanna med utländskt sjöfolk, vilket lönemässigt och i övrigt kostnadsmässigt låg betydligt under vad som gällde på svenskflaggat fartyg. Vissa undantag kunde dock medges, exempelvis om redaren ”flaggade in” ett likvärdigt fartyg när ett annat ”flaggade ut”. Protektionistiska inslag i fraktmarknaden kunde exempelvis också medföra utflaggning när utländsk befraktare krävde visst lands flagga för att ge ett betydande lastkontrakt. Överlåtelse skulle i princip ej heller medges till nation som erbjöd s.k. bekvämlighetsflagg. Därmed avsågs registrering i land där tillfredsställande sjöfartsadministration eller effektiv jurisdiktion och tillsyn av fartyget och besättningens sociala villkor saknades eller var bristfälliga. Krav ställdes på att driften skedde med förhållanden som kunde godtas från svenska värderingar och i internationella konventioner om säkerhet, miljö, social trygghet och fackliga rättigheter för de ombordanställda. Det var alltså för att förhindra en oroväckande snabb utflaggning av den svenska handelsflottan som lagen kom till. Lagen tidsbegränsades, till en början ett år i taget, senare med två år åt gången. Trots att svenska handelsflottan minskade rejält under följande tioårsperiod har ändå lagen fyllt en viss uppgift. Ett bevis på detta torde vara att den förlängts gång på gång och fortfarande är i kraft. Förra året fattade riksdagen beslut om vissa betydelsefulla sjöfartspolitiska åtgärder. Förslagen var ägnade att ge styrka åt sjöfart under svensk flagg. Ett starkt skäl för dessa åtgärder var enligt riksdagsbeslutet att fortsatt minskning av den svenska handelsflottan ej kunde accepteras av beredskapshänsyn. Sveriges bytesbalans och sjöfartsnärings betydelsfulla bidrag härtill nämndes också. Skillnaderna i bemanningskostnader för svenskflaggade fartyg i den internationella konkurrensen var huvudorsaken till konkurrensnackdelarna. De åtgärder som beslöts var inriktade på att jämna ut kostnaderna, och beslut som betydde en sänkning av dessa kostnader fattades. Inbetald skatt på bruttolön återbetalas till redaren, och en betydelsfull rabatt eller återbetalning av erlagda sociala kostnader också till redaren har medfört att konkurrensen nu är i helt annat läge. Handelsflottan minskar inte längre, och viss inflaggning till Sverige av fartyg har också skett. Tidigare kritik har avsevärt mattats och övergått till ett lågmält positivt erkännande. Förutsättningar att bibehålla en svensk handelsflotta av rimlig omfattning finns numera. Men sjöfartsnäringen kan ändå svänga med konjunkturer och oförutsedda händelser. Därför kan det inte uteslutas att utflaggning åter kan ske om flagglagen upphävs. Fortfarande är vissa andra nationers flagg så mycket billigare att segla under att attraktivitet på kort sikt kan ta överhanden. Därför föreslår nu regeringen med tillstyrkan av utskottet att staten med hänsyn till ansvar för svenska beredskapen fortfarande behåller rätten till insyn i och visst inflytande över överlåtelser av svenska fartyg till utlandet. En ny lag utan tidsbegränsning ersätter flagglagen då denna upphör att gälla Utskottet är — som framgått av debatten — inte enigt. De borgerliga partierna yrkar avslag och vill, som vi har hört, inte ha någon flagglag. Återigen talar man sig varm för andra lösningar. Ett svenskt internationellt register, som ger möjlighet att ombord i fartygen ha utländska besättningar till låga löner på nivå Pakistan, Folkrepubliken Kina, Filippinerna och t.o.m. Polen, föredras i stället. Vi socialdemokrater är bestämda i vår uppfattning att svenska avtal, svensk arbetsrätt och svensk lag i övrigt skall gälla på svenska fartyg. Vi menar dessutom att Sverige av bl.a. beredskapsskäl skall ha fartyg under svensk flagg med besättning och allt tillgängliga i händelse av kriser i fred eller krig. Det kan vi inte om vi inte till allra största delen har eget sjöfolk som bemannar fartygen. Vår lösning med de sjöfartspolitiska åtgärder som riksdagen beslutat om vill vi föredra, och något internationellt register, som moderaterna, centern och folkpartiet förespråkar, går vi inte med på. Jag har sagt det förut. Sysselsättningen för vårt sjöfolk slår vi vakt om. Beredskap med fartyg utan användbar besättning är inte mycket värd. Låt mig så kommentera ert nej till att det även fortsättningsvis skall krävas tillstånd för överlåtelse av fartyg till utlandet och att sådan inte medges om det negativt inverkar på Sveriges beredskap. Jag skall också kommentera ert nej till vårt syfte med lagen, nämligen att bidra till att bibehålla en svensk handelsflotta av rimlig omfattning med svensk bemanning. Låt mig referera ur era motioner: Lagen medverkar till ökad byråkrati, säger centern. Den leder till nackdelar på en marknad där flexibilitet och rörlighet är viktiga förutsättningar för framgång, säger folkpartiet. Och moderaterna klämmer i med att lagen inte fyllt annan funktion än att försvåra en modernisering av svenska handelsflottan. Den är ett uttryck för regleringsiver som baseras på tron att man med lag kan tvinga kvar föråldrad teknik och hindra modernisering som upplevs som ett hot. Bakgrunden till flagglagen, säger de, står att finna i kostnadskriser, dålig tillväxt och oförmånlig utveckling i Sverige. Ja, herr talman, det är hårda ord om en lag. Men, hur och när kom lagen till? Hur är historien egentligen? Jo, en moderat kommunikationsminister införde lagen för tolv och ett halvt år sedan, tillfälligt på ett år. Sedan förlängdes den av samma regering med ett år till. Därefter förlängdes den av en folkpartistisk kommunikationsminister, åter en moderat minister och slutligen av en kommunikationsminister från centern. Lagen har befunnits tillfredsställande, sades det vid första förlängningen. Så sades det också när förlängningarna upprepades — år efter år. Varför då döma ut både lag och era egna företrädare på det sätt ni nu gör? Några av er var ju tidigare med om såväl införande som förlängningar. Vi socialdemokrater instämde med era företrädare då. Vi tyckte att lagen kunde accepteras. Också vi ansåg att den fungerade tillfredsställande — så gott man kunde begära. Nu justerar vi lagen efter dagens och morgondagens behov, men det är en lag som föddes under en borgerlig regering. Glöm inte det! Vi för inte fram någon kritik som tar hedern av era företrädare. Kanske en liten kommentar också till vpk:s företrädare. Inom vpk är man inte nöjd nu heller. Man anser att lagen inte går tillräck ” ligt långt. Lagen bör omfatta ytterligare flytande enheter, bl.a. borrplattfor mar, anser vpk. Låt mig då åter ta en liten tur bakåt i tiden. Vänsterpartiet kommunisterna är bestämd motståndare till att denna lag skall gälla ytterligare ett år. Vårt parti yrkade avslag redan 1977, sade vpk i en partimotion den 20 april 1978. Herr talman! Det är något komiskt att vi nu befinner oss i den situationen att moderaterna, folkpartiet och centerpartiet talar mot och t.o.m. illa om den lag man själv infört och snarast vill få den avskaffad. Vpk vill nu ha kvar och ytterligare utöka denna lag, som man tidigare var bestämd motståndare till och inte ville ha införd eller förlängd. Vi socialdemokrater var med om att införa denna lag under en borgerlig regering. Vi har sedan hållit fast vid den. Nu anpassar vi den efter nya förhållanden och tänker låta den vara kvar. Vi har — till skillnad från andra — hållit en rak kurs. Eller på sjömäns språk: Vi har hållit rodret midskepps, vi har sagt: Rätt så, men vid behov justera för ström och avdrift! Herr talman! Med det här yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 8.
Herr talman! Jag tycker att Birger Rosqvist är en utmärkt representant för de socialdemokrater som har suttit i Sveriges riksdag under en lång följd av år, ja årtionden. Det resulterar i att man slår vakt om allt som man har varit med om att påverka och besluta i Sveriges riksdag. Man har svårt att tänka om, trots att tiderna har förändrats och utvecklingen går i nya banor. Man slår vakt om det bestående. Jag var inte med i riksdagen 1977, men jag är helt övertygad om att det var riktigt att fatta det här beslutet. Men nu har det, precis som Birger Rosqvist har sagt, gått tolv och ett halvt år. Tiderna har förändrats. Icke minst har sjöfartsnäringens problem blivit värre. Sjöfartsnäringen har helt allmänt utvecklats på ett nytt sätt. I det läget går trafikutskottets ordförande upp i talarstolen och säger: Det här har vi haft under en så lång följd av år; därför är det bra, och därför skall vi ha det kvar. Birger Rosqvist! Tala med fartygsägarna, tala med sjöfolket, tala med dem som är direkt berörda! De har inte i alla men i många fall en helt annan uppfattning än socialdemokraterna i trafikutskottet. I stället för att förlängas borde lagen ha avförts. Birger Rosqvist vill inte tala så mycket om ett internationellt register utan avfärdar det med några ord. Jag vill ändå konstatera, Birger Rosqvist, att det som ni så hårt motarbetar i Sveriges riksdag har ett antal socialdemokratiska regeringar i Norge under en följd av år förvaltat på ett utmärkt sätt och aldrig ens i frågasatt att man skulle avveckla. Nej, man har slagit vakt om det. Som jag har sagt tidigare här i kväll blomstrar sjöfartsnäringen i Norge som aldrig förr. Här brottas vi fortfarande med problem. Än en gång, Birger Rosqvist: Sjöfartsnäringen här vill inte ha subventioner och statligt stöd; man vill ha mer av frihet och konkurrens för att ta upp kampen med andra länders sjöfartsnäringar. Det är det som sjöfartsnäringen i Sverige vill — ingenting annat.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Jag vill bara säga några ord till Hugo Bergdahl om det här med Norge. Ett tiotusental norska sjömän går arbetslösa. Ett par hundra har kommit till Sverige och fått jobb i svenska båtar. Sysselsättningsmässigt tror jag vårt system är bättre. Jag tillät mig att gå tillbaka litet i historien. Jag tillät mig även att se framåt: Jag sade att vi skall hålla rak kurs. Jag har alltså sett både bakåt och framåt. I går kväll hörde jag talmannen Thage Peterson uttrycka sig på följande sätt: Den som inte ser bakåt och inte ser framåt, han måste se upp. Gör det, Hugo Bergdahl!
Herr talman! Jag undrar om inte trafikutskottets ordförande borde blicka några år framåt i tiden i stället för att se statiskt på det hela och konstatera att han och hans partivänner varit med om att besluta vissa saker och att det därför inte finns anledning att ändra på det. Jag hade i samband med Nordiska rådets sammankomst i Helsingfors för en tid sedan tillfälle att tala med trafikministern i Norge, som var socialdemokrat. Jag ställde frågan: Avser ni att riva upp det här beslutet? Jag fick ett klart besked: Vi avser inte att riva upp det beslut som andra varit med om att utforma — vi tycker att det fungerar bra som det är nu. Så till de tiotusentals sjömän som enligt Birger Rosqvist går arbetslösa i Norge. Den siffran stämmer inte.

Herr talman! Miljöpartiet har med en reservation i det här betänkandet, nämligen reservation 3, som gäller tidpunkt för ansökan om tillstånd till överlåtelse. Vi tycker att man bör lämna in den ansökan innan överlåtelsen sker. I propositionens och utskottets förslag är man beredd att acceptera att den lämnas in hela tre månader efter den tidpunkten. Det tycker vi är en bakvänd ordning. Jag vill för tydlighetens skull också tala om att miljöpartiet säger nej till internationellt fartygsregister. Vi tycker att flagglagen behövs. Med det yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! I det här betänkandet föreslår regeringen att man i praktiken skall få delegera beslutanderätten om luftfartstaxor till luftfartsverket. Det fanns med i det trafikpolitiska beslut som fattades våren 1988. Men i det beslutet sades också att mål och policy när det gäller luftfartstaxorna först skulle läggas fast. Något förslag om mål och policy finns inte med i regeringens proposition. Vi har därför i en motion yrkat avslag på propositionen. Vi kräver där att det skall komma ett förslag om mål och policy i anslutning till delegeringen till luftfartsverket. Vi anser också att mål och policy bör vara utformade på ett annat sätt än i dag. I dag har vi ett avtal mellan staten och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, förkortat SILA, som i stort sett går ut på att man skall begränsa avgiftshöjningarna till minsta möjliga med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen. Det tycker vi är fel. Tvärtom bör taxorna höjas kraftigt, så att de kommer i paritet med skattebelastningen på andra trafikslag och med vad som är motiverat av energioch miljöskäl och andra samhällsekonomiska skäl. SILA-protokollet måste således upphävas eller göras om. Det pågår enligt texten i betänkandet åtminstone inledande förhandlingar om detta, men man vill avvakta tills det beslut som är aktuellt i dag har fattats. Jag har litet svårt att se någon rimlig anledning till att avvakta dagens beslut. Det går ju alldeles utmärkt att ta bort denna begränsning ändå. Om man tar bort den begränsningen kan man lägga fram mål och policy till riksdagen, och vi kan i god ordning fatta beslut om detta i anslutning till delegationsbeslutet. Vad utskottsmajoriteten däremot föreslår är att regeringen i praktiken ensam fattar detta beslut. Regeringen skall alltså ensam få bestämma mål och policy, och riksdagen skall sedan i efterhand, i samband med budgetpropositionen, godta någonting som i bästa fall är bättre än det vi har i dag. Miljöpartiet har på grund av detta reserverat sig, och jag vill yrka bifall till reservationen som innebär avslag på propositionen och som innebär att vi senare skall komma tillbaka till frågan om mål och policy.

Herr talman! Sven-Gösta Signell förstod inte motionen. Vad som krävs i motionen är att detta beslut skall fattas i anslutning till att beslut fattas om mål och policy. Riksdagen bör faktiskt enligt min uppfattning fatta beslut om detta innan denna delegationsrätt överlåts till regeringen. Det är i första hand riksdagen, och inte regeringen, som skall fatta beslut av den här typen. Detta är förklaringen. Jag har dessutom i motionen givit synpunkter på hur mål och policy i stora drag borde se ut. Självfallet är det just denna policy jag vill se förverkligad.

Herr talman! Jag vill bara instämma i Roy Ottossons yrkande om bifall till miljöpartiets reservation med yrkande om avslag på propositionen. Tack!

Herr talman! I tre motioner har representanter från Östergötland från samtliga partier förutom vpk förordat att åtgärder snarast vidtas så att försvarsvallarna vid Vadstena slott kan återuppbyggas. Även socialdemokraten Torsten Karlsson ställer sig i sin motion bakom detta. Låt mig börja från början av diskussionen om ett återställande, eftersom det annars kan vara svårt att förstå varför det är så nödvändigt att det händer något snarast. Jag skall föra fram i huvudsak tre skäl till varför något bör hända nu. Det handlar alltså om landsarkivets och kulturturismens behov. Med det senare menar jag slottssalarnas möblering och verksamheten i övrigt på slottet. Det första landsarkivet i Sverige startade 1899 på slottet i Vadstena. Det betjänar Östergötlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län. 1939, då jag var två år, togs frågan om valluppbyggnaden upp i riksdagen. Byggnadsstyrelsen ansåg att det var viktigt att bevara och rusta upp detta märkliga byggnadsminnesmärke, precis som skett i fråga om Gripsholms, Kalmars och Läckö slott. I propositionen som kom samma år, 1939, föreslog regeringen att försvarsvallarna skulle ersättas med en ny anläggning. Riksdagen sade ja, och anvisade medel. Men något utförande blev aldrig av då. Först 1974 fick byggnadsstyrelsen uppdraget att projektera de nya försvarsvallarna. Byggandet startade 1982 under den borgerliga regeringen, och den östra vallen blev klar 1985. De som inte har studerat slottet på plats kan nog ändå föreställa sig hur det ser ut i dag. En vall är uppbyggd och den andra bara påbörjad med en liten snutt. Sedan har det inte blivit mer. Riksantikvarieämbetet godkände byggstarten, men med det förbehållet att hela anläggningen, dvs. alla tre vallarna, skulle vara uppbyggda inom tio år efter byggstarten. 1992 skall alltså samtliga vallar vara uppbyggda, om riksdagens löfte skall kunna hållas. Riksarkivet ansåg 1983 att det var viktigt att Vadstena landsarkiv fick mer utrymme. Den del som nu är klar skulle täcka behovet fram till 1990. Men det har hänt en hel del under tiden, och den statliga administrationen har förändrats så pass mycket att utrymmen har tagits i anspråk betydligt tidigare. Sedan några år tillbaka råder i praktiken leveransstopp. Detta kan inte få fortgå. Det finns en uppenbar risk för att åtskilligt material inte blir omhändertaget på ett riktigt sätt eller helt enkelt förstörs i brist på utrymme. Framför allt gäller detta material från enskilda arkiv och från företagsarkiv. Sedan lång tid tillbaka har man tvingats använda reservutrymmen, dels i ett annex, dels på slottet. Rikssalen med angränsande rum är alltså ockuperade som magasin. Där finns inte heller något fullgott skydd mot t.ex. brand. Nu finns det en liten reservkapacitet på ca 800 hyllmeter som är nödvändig att ha för det alldeles mest behjärtansvärda. Den årliga tillväxten är ca 1 000 hyllmeter, och detta kan man alltså inte ta emot. Det går inte heller att ta emot de ca 3 000 hyllmeter äldre kyrkobokföringshandlingar som finns i landsarkivets distrikt. Forskare kan inte arbeta med skrymmande material. Det finns ingen plats för kartor och ritningar. Landsarkivets akuta behov av utrymme och kulturmiljöaspekten utgör tillsammans det första skälet som jag vill åberopa. Ett andra skäl är en önskan att levandegöra slottet med möbleringen av salarna. 1939 ansåg alltså regeringen att Vadstena slott skulle rustas upp. Man tänkte sig ett mer levande slott. Sedan dess har andra ”monument” byggts runt om i vårt land. Detta visar vad vi värderar i vår tid och vad vi anser vara viktigast att satsa på. Det finns trots detta de som inte ger upp. 1968 tog Vadstenaingenjören Nils Engström initiativ till en stiftelse för slottets möblering. Han har alltså i 20 år tillsammans med en hel del andra i Vadstena arbetat för att möblera de salar som inte fungerar som magasin. Med mycket små årliga medel och med stöd från statens konstmuseer och Nordiska museet har de lyckats få ungefär 100 föremål deponerade, och de har själva köpt in ett femtiotal föremål. Av Vadstena kommun får stiftelsen ungefär 40 000 kr. och 1 kr. för varje inträde på slottet. Ju mer möbler som har kommit till slottet, desto fler inträden har det faktiskt blivit fråga om. 1989 fick man 80 000 kr. totalt. Jag vill ge ett litet exempel på hur man får kämpa i sitt arbete. Man hittade en gobeläng på en kvalitetsauktion. Den skulle kosta ungefär 69 000 kr. De hade 35 000 kr., men tack vare att auktionsfirman var hygglig fick de anstånd med betalningen tills de fick nästa års arvode från kommunen. Man är mycket stolt över denna enda gobeläng. Under alla år har man önskat att man även skulle få ta Kungssalen och de angränsande rummen i anspråk. Vi måste vara mycket tacksamma för att dessa människor arbetar så oegennyttigt. Jag minns från min uppväxt — jag bodde i Motala — att slottet verkade som en död byggnad för oss. Det är för de flesta människor ointressant att besöka ett slott utan möbler och verksamhet — ett slott utan liv. Det tredje skälet jag vill lyfta fram är att Vadstena-Akademien till stor del har sin verksamhet på slottet. Varje år genomför man två operauppsättningar som ges i ungefär 20 föreställningar. Dessutom äger ett antal konserter rum. Biljetterna är slutsålda långt i förväg, och människor kommer från n ir och fjärran. en här verksamheten har gjort slottet i Vadstena känt långt utanför vårt lands gränser. Jag överdriver inte när jag säger att verksamheten är unik. Kombinationen av utbildning, seminarier, forskning och föreställningar gör Vadstena-Akademien unik. De som arbetar med denna verksamhet behöver mera utrymme. Det går inte att arbeta i längden, så som de har gjort under de här åren. Verksamheten har kunnat försiggå med mycket stora ideella insatser. Man behöver lokaler för scenbyggnad, rekvisita och för de medverkande. Vadstena kommun har 7 000 invånare. Kommunen har verkligen gjort allt för att göra slottet känt och för att turismen skall kunna få ett kulturellt innehåll. Långt innan begreppet kulturturism myntades, hade man det klart för sig i Vadstena. Slottet spelar således en mycket stor roll för kommunen, för bygden och även för riksintresset. År efter år har riksdagsledamöter ifrån Östergötland — långt innan jag kom in i riksdagen — kämpat för att man skall bygga upp vallarna. Det behövs inga fler utredningar, herr talman, för att klargöra behovet av att samtliga försvarsvallar blir återuppbyggda. Av de skäl jag nämnt är det orealistiskt att tänka sig att den nytillsatta organisationskommittén för statliga arkivdepåer skulle kunna komma fram till något annat. Det kan i varje fall inte gälla kulturmiljön — där man har lovat att de tre vallarna skall vara återuppbyggda 1992. Det kan inte gälla kulturturismen och det skriande behovet som landsarkivet har av magasin. Staten har dessutom redan förprojekterat och gjort klart för en fortsatt tillbyggnad. Man kan således inte få det billigare någon annanstans. Vid landsarkivet finns dessutom kunnig personal på plats. I den reservation som finns till betänkandet, som stöds av folkpartiet, centern, moderaterna och miljöpartiet, begär vi att frågan om återuppbyggnaden av vallarna vid slottet i Vadstena snarast skall tas upp till förnyade överväganden. Nog är det väl en rimlig begäran sedan det här byggprojektet har hamnat utanför prioriteringslistan? Jag skulle gärna vilja fråga ledamöterna för socialdemokraterna och vpk om detta. Vi verkar tyvärr inte ha någon representant för vpk här, men på tisdag när det här ärendet skall avgöras har de chansen att rösta för ett stöd till landsarkivet, Vadstena kommun, Stiftelsen för slottets möblering och Vadstena-Akademien.